Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om anledningen till att jag nyligen deltog i den s.k. Bilderbergkonferensen. Ämnena för konferenserna berör som regel aktuella ekonomiska och sociala problem i industrivärlden eller tredje världen. Vid några tillfällen har 47 man också behandlat ämnen med anknytning till internationell politik. Deltagarna deltar i konferenserna som privatpersoner och inte som officiella representanter för sitt land. Det förekommer heller inga gemcensamma uttalanden eller andra för deltagarna bindande gemensamma opinionsyttringar. Konferen serna omfattar föredrag och diskussioner i seminarieform. Deltagarna får på detta sätt möjligheter att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter på de områden som behandlas. Det bör också ligga ett värde i att representanter för samhällslivet i olika länder får träffa varandra i andra former än vad som är möjligt i officiella sammanhang.

Herr talman! Jag tackar Thorbjörn Fälldin för svaret, som jag emellertid finner helt otillfredsställande. Det förhållandet att statsråd ur den tidigare socialdemokratiska regeringen deltagit i Bilderberggruppens konferenser kan inte vara något hållbart skäl för Thorbjörn Fälldin att också göra det. En ny regering behöver ju inte till varje pris upprepa den tidigare regeringens dumheter. Varje ny regering kan lätt, som historien visar, hitta på alldeles egna och nya dumheter. Min kritik gäller ilika mån tidigare statsråds och herr Fälldins deltagande i Bilderberggruppens möten. Varför är vpk kritiskt mot att svenska regeringsmedlemmar deltar i dessa konferenser anordnade av den s.k. Bilderberggruppen? Avgörande är att det handlar om slutna konferenser av en subjektivt utvald maktelit i den kapitalistiska världen. ”Bilderberggruppen består av ledande politiker och finansmän från västvärlden, som vid sina strängt hemliga sammankomster diskuterar världsekonomin” — den presentationen gör Svenska Dagbladet. Den franske industri och bankmagnaten Rothschild, Fiatchefen Agnelli, styrelseordföranden i Philipskoncernen, chefer för oljebolag som BP och Exxon och en rad andra representanter för storfinansen, t.ex. Marcus Wallenberg, ger konferenserna deras karaktär. Vad har Sveriges statsminister och ledaren för centerpartiet i det sällskapet att göra? Det fanns en tid när herr Fälldins parti förklarade sig sitta mitt på barrikaden i klasskampen. Den tiden är tydligen nu för länge sedan förbi. Deltagandet i årets konferens tycks mig ha särskilt allvarliga aspekter. På dagordningen stod bl.a. ämnet ”Västförsvaret med dess politiska implikationer”. Deltagare i konferensen var bl.a. USA:s förre utrikesminister Henry Kissinger och NATO:s överbefälhavare Alexander M. Haig junior. Förstår inte herr Fälldin att det kan skapa tvivel om konsekvensen i Sveriges alliansfria och neutrala kurs att han som statsminister deltar i sådana överläggningar? Nu säger herr Fälldin att alla deltar i konferenserna som privatpersoner. Men Sveriges statsminister kan inte delta i en sådan konferens som privatperson. Herr talman! In summa: Det måste anses helt olämpligt att Sveriges statsminister — för det är väl herr Fälldin fortfarande? — deltar i konferenser av typ Bilderberggruppen. Det komprometterar honom.

Herr talman! Det är fullt klart, Carl-Henrik Hermansson, att jag inte kan delta i vare sig det ena eller det andra här hemma i Sverige eller utomlands utan att folk känner mig som statsminister. Men det är viktigt att framhålla — och här har jag möjligen andra erfarenheter från umgänget med folk på västsidan än Carl-Henrik Hermansson har — att det här handlar om en fri och öppen debatt. Jag var fullt medveten om att en del av diskussionen vid årets konferens skulle röra västalliansen, men det avgörande skälet till att jag deltog var att man skulle diskutera de problem industrivärlden står inför till följd av den strukturomvandling som uppstår genom de unga industrinationernas tillkomst. Den diskussionen tyckte jag att det var viktigt att ta del av. Låt mig också understryka att det inte förekommer några deklarationer eller bindande uttalanden. Det har sitt värde att lyssna också tll dem som man kanske inte alltid sympatiserar med. Jag utgår ifrån att folk tillerkänner mig den självständigheten att jag är i stånd att fatta egna beslut, även om jag har lyssnat till någon som har en annan uppfattning än jag. Det är med den inställningen jag åker också österut i världen och lyssnar till människorna där. Till sist vill jag säga att om Carl-Henrik Hermansson skulle få en inbjudan till denna konferens, så är mitt råd: Tag chansen!

Herr talman! Uppriktigt sagt, Thorbjörn Fälldin, tror jag inte att risken är så stor för att jag skulle få någon inbjudan till Bilderbergkonferensen. Jag beklagar inte det, för jag skulle inte resa även om jag fick en sådan. Jag tycker nog att Thorbjörn Fälldin skall tänka över den här frågan ytterligare en gång. Det finns en rad öppna institutioner — Förenta nationerna, dess underorgan m.fl. — där debatter om den ekonomiska och politiska utvecklingen kan föras. Också där kan man föra en fri och öppen debatt. Där bör Sverige vara med, gärna med sin statsminister, men däremot inte i en sluten klubb med den kapitalistiska världens finansiella grädda. Det är det min kritik gäller. Jag tror att herr Fälldin borde överväga den här frågan en gång till, och jag upprepar vad jag förut sade, nämligen att det måste anses olämpligt att Sveriges statsminister, som icke kan framträda som privatperson oavsett om han reser det kravet eller ej, deltar i slutna konferenser av den här typen. Det kan skapa missförstånd, och jag tror inte det positiva som herr Fälldin fick ut av konferensen kan uppväga risken för de missförstånd som kan uppstå.

Jag fann det också i detta fall naturligt att rikspolischefen uppsökte mig för en redovisning. Jag kunde vid en granskning av materialet inte finna något belägg för att dessa rykten skulle vara sanna. Därför vidtog jag ingen annan åtgärd än att överlämna materialet till statsminister Fälldin. Ärendet aktualiserades ju omedelbart före regeringsskiftet.” Det var i samband med regeringsskiftet som Olof Palme överlämnade den aktuella promemorian till mig. Han berättade samtidigt att han låtit företa vissa efterforskningar med anledning av promemorian och att han kommit fram till azt det saknades varje grund att gå vidare med saken i form av särskild kommission. Jag — och sedermera även justitieminister Sven Romanus — tog del av innehållet i promemorian. I en passus där omtalades att bordellmamman uppgivit namn på kända kunder som hon skulle ha haft. Några exempel angavs. Jag kunde på rak arm konstatera en direkt lögn. Jag fann nämligen att mitt cgct namn var med bland de uppgivna kunderna. Jag vill här skjuta in att jag inte avser att medverka till otillbörlig ryktesspridning genom att uppge något av de andra namnen.

Jag vill i denna del till en början deklarera att jag givetvis inte har någon annan uppfattning än Gunilla André om hur betydelsefullt det är för demokratins vitalitet och fortlevnad att allmänhetens förtroende för politikerna inte undergrävs. Men vi får inte glömma att med ställningen som offentlig person ökar risken för att bli utsatt för ett sådant närgånget intresse där gränserna mellan fakta och spekulationer likaväl som mellan nyhetsförmedling och rykiesspridning kan vara ganska flytande. Genomslagskraften även hos en aldrig så dåligt underbyggd men nedsättande uppgift är i regel mycket stor. Våra lagar bygger - med rätta — på att en brottsutredning mot en enskild person inte får sättas i gång utan att det föreligger åtminstone en viss grad av sannolikhet för att den som skulle avses med utredningen har gjort sig skyldig till något brottsligt. En politiker måste visserligen finna sig i att fortlöpande utsättas för en närgången granskning. Jag kan dock inte tro att det finns någon som på allvar vill göra gällande att inte också politikern bör ha ett visst skydd för sin personliga integritet. Hänsynen tll övergripande samhällsintressen får enligt min mening aldrig drivas därhän att han eller hon, så snart vissa obestyrkta påståenden har börjat komma i svanpg, skall behöva inför allmänheten schavottera som offentligt misstänkt.

Herr talman! Jag vill tacka statsministern för svaret på min interpellation. Avsikten med min frågeställning var att få ett auktoritativt klarläggande, eftersom ryktesspridning och spekulationer fortfarande hålls vid liv. Det inger olust och undergräver allmänhetens förtroende för rättssäkerheten. Av svaret framgår klart och entydigt att de rykten som varit iomlopp är helt utan grund. Det är befriande att en politiker och statsminister träder fram och säger, att på den omdiskuterade listan finns t. 0. m. hans eget namn. Därmed är det klart visat att det här rör sig om en ren lögn. Det illustrerar verkligen kvaliteten på ryktena. Det hedrar Thorbjörn Fälldin att han inte vill säga de andra namnen. 51 Nu bör massmedia — både i form av TV och tidningar — fortsättningsvis besinna sitt ansvar och liksom landets statsminister vägra att delta i förtalskampanjer och ryktesspridning som drabbar oskyldiga människor. Den personliga integriteten måste garanteras för alla.

Herr talman! Jag har ingenting att invända mot statsministerns interpellationssvar. Eftersom jag åberopas så utförligt, vill jag emellertid lämna några ytterligare upplysningar i ämnet.

Skälet är uppenbart. Uppgifterna föreföll visserligen inte särskilt trovärdiga, men om de kom ut mitt i en valrörelse, skulle de ha stor politisk sprängkraft. Thorbjörn Fälldin har själv nämnt att han, då oppositionsledare, var ett av namnen i promemorian. Vi bedömde det så att han i valrörelsens slutskede inte skulle ha en chans att hinna värja sig mot beskyllningarna och ryktena, hur ogrundade de än var. Vi ville inte vinna något val på sådana villkor, utan vi ville att valrörelsen skulle handla om politiska sakfrågor. För det andra beslöt vi, men hänsyn till det krav som rikspolischefen ställt om en kommission, att Thage Peterson så långt det sig göra lät skulle pröva sanningshalten i promemorians uppgifter. Det var mitt I valrörelsen och Thage Peterson tillhörde den centrala valledningen, men vi bedömde det ändå nödvändigt att han utan dröjsmål undersökte denna fråga. Så skedde också. Vi bedömde dem enbart som illvilliga rykten. Om det är av något värde, kan jag på den grunden helt rentvå Thorbjörn Fälldin från beskyllningarna för samröre med den organiserade prostitutionen. Det finris ingen som helst anledning för politiker att falla undan för ryktesspridare. Vår avsikt var att efter valrörelsen närmare undersöka bakgrunden till rikspolisch2fens promemoria. Det blev emellertid regimskifte, och då återstod för mig ingenting annat än att omedelbart överlämna promemorian tillden nye tillträdande statsministern. Detta skedde på statsrådsberedningen den 8 oktober 1976. Så några ord om programmet Studio S. Det lider av en grundläggande oärlighet, nämligen i följande avseenden. Det är inte heller sant, som påstods i programmet, att jag inte vidtagit några åtgärder. I min artikel i Dagens Nyheter den 20 november 1976 säger jag: Jag kunde vid en granskning av materialet inte finna några belägg för att dessa rykten skulle vara sanna. Det ger klart besked om att vi hade bedrivit efterforskningar. Om dessa två omständigheter hade redovisats i programmet, skulle det knappast ha kunnat sändas. Man kan. herr talman, ställa frågan hur rykten av detta slag kan uppstå. I de miljöer det här är fråga om tillhör det den mänskliga tragiken att i en det fall sprida vidlyftiga och fantasifulla påståenden. Men viktigare än detta är att den organiserade brottsligheten ofta har ett starkt intresse av att sprida rykten för att förvirra begreppen, komma i bättre försvarsposition osv. I sådana lägen får man inte falla undan. Dess värre finns det alltid en jordmån för illvilliga rykten. Det är tyvärr heller inte något nytt. Det finns alltid de som ir villiga att springa med sladdret i sin mun, låtsas ha speciella insikter, göra sig märkvärdiga inför omgivningen. Speciellt markerat är intresset när det är fråga om sprit, knark, sexualitet och ekonomiska ocgentligheter. ”Har du hört?” säger man. ”Har du hörn att den elter den har tagit till flaskan, tagit en sil. flyttat hemifrån och sammanbor med en annan, fifflat med valuta?” Och så befästs lögnerna i bredare ringar, och sedan sprids stanken av dumhet och illvilja. Massmedia gör understundom mycket allvarliga övertramp. Detta skall vi med skärpa brännmärka när det förekommer men bevara friheten i det demokratiska samhället. Men om möjligt än värre är allt det slidder som aldrig ens kommer i tidningen. Och det är inte på samhällets bak gårdar som man i första hand möter den här typen av verksamhet, utan det är ofta vid de flottaste middagsborden, kring de dyrbaraste whiskysorterna och de mest pyntade kaffeborden som sk vailret finner sin otäckaste form. Känn dig själv, svenska sladderfolk, skrev Lars Forssell i en ytterst tänkvärd liten artikel för några år sedan. Socialdemokrater har i decennier fått lära sig att leva med detta, och vi har kanske inte mötts med någon överväldigande sympati eller misskund. Mänskligt är det alltid påfrestande, och vi måste därför alla ha full respekt för dem som inte orkar klara situationen, men skvallret och illviljan skall man so pa till när de någon gång sticker upp sina fula trynen. Och politiker skall stå på sig och aldrig falla undan — det är också ew viktigt led i värnet för demokratins vitalitet och fortlevnad.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är inte intresserat av att gräva i personskvaller eller privata tragedier som sak nar politisk relevans. I den mån sådant förekommer ser vi det mer som följder av borgerlig dubbelmoral och en förljugen sexualsyn i samhället. Vad det nu giller är förtroendet för ämbetsmän och politiker, för rältsapparatens sätt att fungera, för likheten inför lagen och för den vanliga människans chans att få sin rätt. Ur de synpunkterna är interpellationssvaret mycket dåligt. Det minskar inte oklarheten. Det väcker tvärtom en rad politiska frågor som vi inte ser att man kan 2å förbi. För det första: Höga politiker skall inte bara tala om ryktesspridning och dess förkastlighet. De har vetat att denna härva började komma i dagen redan 1970. Varken Olof Palme eller Thorbjörn Fälldin har tidigare gjort någonting för att skapa klarhet. Det är också något anmärkningsvärt att man i dag betecknar material från säkerhetspolisen som entydigt lögnaktigt. Bedriver säkerhetspolisen den typen av kampanj) är den ju en verklig riksfara, och då borde man aktivt och snabbt göra något åt det. I dag har tyvärr ingenting klarnat. Ryktena kommer av allt att döma aut fortsätta. Varför inte klargöra vilken typ av material som ligger bakom dessa uppgifter och rykten och låta deua offentligen bedömas? Det skulle skapa klarhet, något som de här svepande och allmänna deklarationerna och förnekandena knappast kommer alt göra bland folket eller i pressen. För det andra: Man kan vara skepusk mot polisen. Det finns i en hel del poliskretsar en benägenhet för konspiratoriskt tänkande. Om några vet vi kommunister det. Men det handlar här inte om enbart rykten och lösliga samband. Det handlar — såvitt jag har förstått — inte bara om påståenden från prostituerade och asociala. Både kriminalpolisen och säkerhetspolisen har bedrivit o:nfattande spaningsverksamhet. Man har haft möjlighet att själv klarlägga eventuella direkta personsamband. Man har bevakat lokaliteter. Kan då, frågar jag, sambanden i alla de 200 fall som cirkulerar bara vara lögner och lösligheter? Kan då alla de 70 personer vars namn förekommit i samband med utnyttjande av minderåriga flickor bara vara oskyldiga offer för illasinnade rykten? Från vpk har vi ofta seu skäl att kritisera polisen och högsta polisledningen. Men när det skett har alltid herrar Palme och Fälldin brukat träda upp till deras försvar. Då frågar man sig: Har samma polismakt nu plötsligt förvandlats till blot och bart en spridare av grundlösa rykten? Den omvändelsen verkar inte särdeles naturlig. För det tredje: Hur kommer det sig att säkerhetspolisen fått utreda även sådana delar av härvan som normalt ankommer på kriminalpolisen? För det fjärde: Varför hemlighetsmakeriet kring en del uppsatta personer? De prostituerade t.ex. får inte samma omsorg. De finns där till allmänt beskådande. Varför talas det bara om skyddet och integriteten för samhällets stöttepelare? Vem för deras talan, som blivit utnyttjade, därför att de redan i 13-14-årsåldern kommit att tillhöra samhällets utstötta? Varför går man inte vidare med deras fall? Varför är viljan så klen i den delen, när man nu är så beredd att skydda andra? För det femte: Vad händer egentligen inom polismakten i landet, bakom alla dessa oklarheter? Påståenden och uppgifter kommer inte ur tomma luften. Högsta polismakten i landet tycks läcka som ett såll. Kanske är det Nr 137 brist på disciplin. Men det kan möjligen också vara så, att rättskaffens Tisdagen den polistjänstemän grips av olust inför mörkläggning och dubbeltydigheter. At 9 maj 1978 det blivit en tendens till sönderfall och fraktionering inom polismakten. Att i man inte är säker på hur lojaliteterna går. Är det så, är det ytterst allvarligt. Och det skulle tyvärr stämma med vad man kan iaktta inom en del andra offentliga apparater. Det kan inte hjälpas att det hela börjar lukta en smula Weimarrepublik. Från vpk godtar vi inte detta. Vi godtar inte Thorbjörn Fälldins svar. En parlamentarisk kommission skulle skapa klarhet. En offentlig person, som inte har något att dölja, behöver inte frukta rykten. Men ryktena kan avlivas och de eventuclit sanningsenliga uppgifter som kan finnas kan uppenbaras. Men det sker inte om man bara avfärdar dem, eller om man försöker vända det hela till ett angrepp på pressens frihet. Det sker bäst genom ärlighet och öppenhet på alla nivåer och genom att göra allvar av principen om likheten inför lagen.
Herr talman! Jag kan helt instämma i vad statsministern just har sagt som svar på Gunilla Andrés interpellation. Alla de ansvariga politiker från olika partier som tagit del av promemorians innehåll har gjort den entydiga bedömningen att det inte finns någon belagd grund för de påståenden och rykten som den förmedlar. Jag vill bara här tillägga några synpunkter på massmediernas roll i sammanhanget och därvid i hög grad instämma i det som Olof Palme sagt. Tidningar, radio och TV har som en viktig uppgift att kritiskt granska de makthavande, belysa deras beslut, pröva deras handlande. Den oberoende granskningen är omistlig för vitaliteten i vår demokrati. Den främjar öppenhet och motverkar att viktiga fakta döljs för allmänheten. Den bidrar verksamt ull att hindra korruption och maktfullkomlighet. Fria massmedier. som fyller sin kritiska roll, stärker demokratin — ja, vår typ av demokrati är otänkbar utan dem. Det är också naturligt alt svenska journalister — kanske inspirerade av Watergate — undersöker om det finns något dolt och sjukt att avslöja också i vårt land, likaväl som det fanns i USA. Men vad de då också borde ta med sig är den benhårt kritiska källanalysen. Alla vet att det kring offentliga personer cirkulerar massor av rykten, förtal och spekulationer, som i regel mera speglar något sjukt hos dem som sprider förtalet än hos dem det riktar sig mot. Det är ingen hemlighet att ledande politiker också i den gamla regeringen varit utsatta för sådant förtal, som bara kan fördömas. Motsvarande drabbar nu också andra. Ingen vet vem som utsätts härnäst. För utmärkande för den här typen av ryktesspridning är att den inte behöver någon som helst grund. Den uppfinner av illvilja sina egna fantasier. Därför bör den genom medverkan av alla ansvarsfulla människor och massmedier få slå tillbaka på upphovsmännen, inte drabba oskyldiga, inte ens människor som råkar befinna sig i 55 ansvarsfulla positioner. Att så sker är inte bara en fråga om allmän hederlighet och omsorg om de människor som makthavarna också är, även om det kan vara skäl nog. Än allvarligare är att hela vårt politiska klimat kan bli kvalmigt av andlig miljöförstöring om vi inte står upp mot tendenser till ogrundad smutskastning, falsk ryktesspridning, illvilligt förtal. Sakfrågorna förloras i en seg och eländig gröt av tassel och sedan rubriker om människors privatliv. Partier och politiker kan komma att — utan varje grund —- framstå som styrda av personliga böjelser och egen vinningslystnad i stället för att vara bärare av idéer och uppdrag från sina väljare. Sker det drabbas inte bara enskilda makthavare; då har viktige förutsättningar ryckts undan för en saklig samhällsdebatt och för en väl fungerande demokrati. Det här handlar inte om att begränsa journalisters frihet att granska och skildra sakförhållanden, också när de är obekväma för politikerna. Den friheten skall vi slå vakt om. Den skall vi värna ännu bättre genom förslag som regeringen ligger fram om stärkt skydd för fri och rättigheterna i grundlagen och genom den utredning vi tillsatt om en ny yttrandefrihetslagstiftning. Noga dokumenterade skildringar av verkliga förhållanden skall inte bara vara tillåtna, de är angelägna. Men detta är något helt annat än att medverka till att sprida rykten utan grund, förtal utan underlag, sladder utan fakta och relevans. Sådant försvagar inte minst förtroendet för massmedierna själva, kan få människor att tro att journalister är sladdertackor också när de har ett verkligt underlag i ett viktigt ärende. Vi har : Sverige länge varit förskonade från det grävande i politikers privatliv och den lösa spridning av skvaller som länge förekommit i andra länder. Vi har också fortfarande en stor majoritet av journalister och massmedier som känner sitt fulla ansvar som kritiska och samtidigt sakliga granskare av de makthavande. Låt oss gemensamt se till att vi bevarar den situationen för framtiden. Det kan ske genom att både politiker och journalister noga granskar allvarliga påståenden, klarlägger det som kan föranleda seriösa frågor, avvisar det som uppenbart saknar grund. Vi bör främja hederlighet, inte hyenamentalitet.

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga till det som Thorbjörn Fälldin, Olof Palme och Ola Ullsten har sagt, bara följande: I sitt svår framhöll Thorbjörn Fälldin att han i närvaro av Sven Romanus hade informerat också mig och Per Ahlmark om saken. Jag vill, herr talman, med anledning av det klart deklarera att jag helt anslöt mig till Thorbjörn Fälldins uapfattning om den bristande trovärdigheten och den uppenbara grundlösheten i de rykten som den berörda promemorian vidarebefordrade. Jag är alltså delaktig i och ställer mig helt solidarisk till det ståndpunktstagande som Thorbjörn Fälldin gjorde, att inte på grundval av den här promemorian låta tillsätta någon särskild kommission.

Herr talman! Det må ursäktas mig om jag trots allt tycker att det i denna väl regisserade föreställning finns något som inte riktigt stämmer.

Om dessa starka ord har fog för sig, om grundlösheten och lögnaktigheten är så djupgående, är detta helt häpnadsväckande. En sådan polismakt kan vi inte ha i det här landet. Här måste räfstoch rättarting omgående hållas, hela polismakten reorganiseras och de skyldiga uppspåras, som tydligen — enligt vad som sägs — för att uppnå egna dunkla politiska syften sprider de här uppgifterna eller hotar med att de har dem på hand. Antingen är dessa påståenden riktiga, och då kan vi inte bara sitta med armarna i kors och låta denna polismakt fara fram som den har gjort, eller också är det så att delar av materialet är felaktigt och grundlöst men att det finns andra delar som innehåller substans och skulle motivera åtgärder mot de utpekade och eventuellt skyldiga, motivera att man gick vidare i saken. Då skall man naturligtvis hålla räfst och rättarting i de delar där beskyllningarna har varit falska och grundlösa och dikterade av illvilja, där det har varit smutskastning. Men då skall man också skapa klarhet kring de andra. Man kan nämligen inte, såvitt jag förstår, stå upp här och säga att polismaktens material är totalt grundlöst och att dess uppgifter dikteras av illvilja och sedan lämna saken och säga: Nu gör vi ingenting åt det här. Har vien polismakt i det här landet som spelar rollen av demokratins smutskastare och spridare av illvilja och grundlösa personliga rykten, då måste någonting genast göras åt ett så grovt missförhållande i samhället.

Herr talman! Olof Palme redovisade bakgrunden till promemorians tillkomst och sade att han skulle ha tagit itu med den efter valet. Låt mig till denna redovisning säga att vi har gjon våra undersökningar och de bedömningar som jag har redovisat i svaret till Gunilla André. Jörn Svensson tog redan i den här debatten upp frågan hur det förhåller sig med 14—-15-åringarna — den får ju Jörn Svensson svar på av justitieministern när denna debatt är slut. Men i hans anförande fanns också inslag av osäkerhet, om det rättssystem vi har här i landet verkligen fungerar.

Jörn Svensson hade sedan synpunkter på säkerhetspolisens roll i denna fråga. Jag vill då säga att såvitt jag vet har säkerhetspolisen inte bedrivit någon egen spaning beträffande de förhållanden som behandlas i interpellationen och i mitt svar på interpellationen. Jag finner därför inte anledning att nu närmare gå in i någon debatt om säkerhetspolisen. Därefter kom Jörn Svensson in på frågan om en medborgarkommission — en debatt som har förts länge. Jag uttalade i mitt svar till Gunilla André att när det gäller politiker är genomslagskraften i allmänhet mycket stor även hos en aldrig så dåligt underbyggd men nedsättande uppgift. Det ligger, menar jag. i sakens natur att denna effekt kraftigt förstärks om det tillsätts en extraordinär utredning —- vare sig den har formen av en medborgarkommission eller någonting annat — med den officiella prägel som det förfarandet har. Jag vill upprepa att våra lagar bygger på att en brottsutredning inte får sättas i gång utan att det föreligger åtminstone en viss grad av sannolikhet för att den som skulle avses med utredningen har gjort sig skyldig till något brottsligt. Mot den bakgrunden kommer även en extraordinär utredning—- det är sedan ganska likgiltigt vad man säger i direktiven eller i annan ordning - i allmänhetens ögon lätt att framstå som ett indicium på att något brottsligt eller i varje fall något otillbörligt verkligen ägt rum. Det skulle vara lättare att godta en såcan åtgärd om det verkligen alltid var möjligt att genom en sådan utredning en gång för alla entydigt motbevisa oriktiga påståenden. Men så är långt ifrån fallet. Och då har utredningen med allt vad den innebär av obehag för den eller dem som drabbas inte fört saken framåt. Tvärtom föreligger det risk för att stutsatser av typen ”ingen rök utan eld” har fått ytterligare näring och spridning till en vidare krets. Det är alltså långt ifrån givet att en extraordinär utredning, oavsett hur grundlösa beskyllningarna är, får den klarläggande effekt som är avsedd. Till sist vill jag i denna del säga att jag finner det angeläget att så långt det är möjligt utredningar av den här sorten utförs i den ordning som statsmakterna har lagt fast i lag, i första hand i rättegångsbalken. Jag har inte funnit belägg för att åklagare och polis skulle brista i objektivitet om en förundersökning avser en högt uppsatt person i den ena eller andra offentliga ställningen. Jag kan därvidlag än en gång hänvisa till JO-uttalandet. Jag vill naturligtvis gärna göra tillägget att om det i något fall skulle framkomma sannolika skäl för att en person i framskjuten offentlig ställning gjort sig skyldig till något förfarande som allvarligt kan rubba förtroendet för honom i hans verksamhet. anser jag att man med kraft skall verka för att i lämpliga former all möjlig klarhet skapas i saken. Det var också därför som vi underrättade oss om att man på alla Je områden som berörs i interpellationen på den ordinarie vägen verkligen hade satt i gång utredningar för att klarlägga det hela. Till sist, harr tal man, några ord om massmedias roll. Denna har diskuterats en hel del på sistone. Jag har själv stått I centrum. Jag har kritiserat vad jag anser vara otillbörliga förlöpningar. Jag har gjort det oavsett om dessa är straffbara eller inte. Min inställning i den delen är oförändrad. Jag tycker också att övertrampen har ökat på senare tid. Men när jag sagt det vill jag gärna passa på tillfället att med kraft understryka att vår pressfrihet är av oskattbart värde och att vi alla måste vara rädda om den. Au värna om pressens och över huvud taget om massmedias frihet innebär emellertid bl.a. att man är medveten om att det ändå rör sig om en frihet under ansvar. Massmedias genomslagskraft är så enorm och skadorna av ett feltramp kan bli så stora att det är nödvändigt att den ansvarskänsla jag nu har talat om alltid präglar massmedias arbete. Jag är glad att kunna säga att enligt min mening det helt övervägande flertalet av dem som arbetar inom massmedia följer spelreglerna och gör ett bra och renhårigt jobb. Jag vill påminna om det och säga det här och nu. Detta får inte undanskymmas av det missbruk av den vidsträckta friheten som enstaka individer gör sig skyldiga till.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att ta till orda i den här debatten. Jag känner i och för sig mycket stor sympati för Thorbjörn Fälldin i hans beträngda läge. Men jag är också djupt besviken på debatten som den har förts, och jag finner det helt enkelt vara min skyldighet som vald av en del av svenska folket att reagera. Som det förhåller sig i dag är detta i grund och botten en förtroendefråga. Det gäller frågan om svenska folket litar på sina politiker. Tror någon att människorna hade väntat något annat, när landets högsta politiker är utsatta för ryktesspridning, än att dessa högsta politiker skulle ställa sig upp i riksdagen och i välplanerade anföranden förneka att ryktena är sanna? Tror någon att svenska folket hade väntat sig någonting annat? Nej, tyvärr hade man kanske inte väntat sig någonting annat. Problemet är nämligen att förtroendet för oss som är satta att styra riket inte är vad det borde vara. Och där ligger den fundamentala bristen i detta sätt att försöka få stopp på ryktena. Man kan inte legitimera sig själv. Man kan inte själv vara den domare som dömer sig själv oskyldig — hur säkert man än vet att man är oskyldig. Därför är jag djupt besviken, för jag hade tagit för givet att man ifrån statsministerns och regeringens sida i dag skulle ha meddelat oss att man ämnade företa någon form av opartisk utredning av dessa beskyllningar, som jag i och för sig också personligen håller för sannolikt är osanna. Men jag tror att det är risk — och därför känner jag det nödvändigt att reagera — ätt dessa rykten icke kan stoppas genom att representanter för de utpekade gemensamt och välregisserat lägger på locket. Jag tror att för att vi skalllyckas övertyga svenska folket om att vi ialla fall i viss utsträckning lever som vi lär, all vi gör vårt bästa och att ryktena i detta speciella fall är lögnaktiga och felaktiga, måste svenska folket se att vi är beredda att låta någon utanförstående part göra ett utredningsarbete. Här säger Olof Palme att Thage Peterson gjort en utredning av om dessa rykten är sanna eller ej. Men det är ju faktiskt en förolämpning mot såväl Sveriges folkvalda som Sveriges folk. Hela polisen och säkerhetspolisen har varit inkopplade här, och polischefen - man må anse vad man vill om honom — har sammanställt en PM och 60 överlämnat den. Sedan har Thage Peterson i socialdemokraternas valledning gjort en utredning, och så begär man på fullt allvar att svenska folket skall tro att saken är tillräckligt utredd och klarlagd! Herr talman! Jag tror också att sådana här frågor har en mycket stor betydelse för demokratins livskraft, och jag håller inte för otroligt att Olof Palme har rätt när han här anar ganska odemokratiska och skumma krafter i bakgrunden. Jag tror det kan vara riktigt. Och jag tror det är väldigt viktigt att stämma i bäcken innan vi får en flod som kan bli ganska kraftig. Men jag är övertygad om. herr talman, att debatten här i dag tyvärr inte har stämt i bäcken. Der. kommer att fortsätta att forsa, och jag tror inte det är till demokratins fromma. Jag är ledsen för det, herr talman.

Herr talman! Jag tror det finns skäl att ta en del ting rakt och enkelt. Jag försvarade polischefens åtgärd att komma till mig med den här promemorian i en artikel i Dagens Nyheter den 20 november förra året. Varför? Jo, någonstans i polisutredningarna hade det bladdrat en del personer med anknytning till den organiserade brottsligheten. De hade begagnat tillfället att stämma upp rykten. Då kom polischefen upp till mig med materialet. Varför? Jo, med hänsyn till ryktenas karaktär ville han icke ta ansvaret för det, utan han ville att det skulle läggas på regeringen eller statsministern personligen att ta ansvaret för vad man skulle göra med detta. Och det fann jag naturligt. Jag har aldrig varit rädd för att ta ett sådant ansvar. Därför behöver man inte alls angripa polisen för att dess chef går upp och överlämnar denna promemoria. Sedan får man granska denna promemoria, och det är både herr Thage Peterson och jag fullt kompetenta att göra. När man då tittar på den och märker att här finns inga belägg, utan det är bara illvilliga rykten, skall man inte av någor slags feghet och rädsla sätta i gång med stora utredningar och medborgarkommissioner. Snus är snus och strunt är strunt, om än i polisiära promemorio: — det är den enkla sanningen. Vi fann all:så, efter att noggrant ha tittat på materialet, inte någon som helst anledning at": falla undan. Jag betecknar det som ett ganska grovt försök av personer, som har att göra med den organiserade brottsligheten, att komma ifrån sitt trängda läge genom att sprida rykten omkring sig — och. då skall det alltid finnas några Svensöner och Gahrtöner som intill förbannelse står upp och säger: ”Tänk, om det ändå ligger någonting i det! Tänk, om medborgarnas förtroende kräver utredning!” Så fortsätter de att driva insinuationerna vidare för att få till stånd en kommission först och nästa kommission sedan. Då behövs det politiker som säger ifrån, att detta är strunt och förblir strunt. Jag har ingenting med det här att göra nu utan det är en sak för herrarna i statsrådsbänken, och vi får se vad de finner ut. Men jag kommer inte att angripa dem. om de visar att de har råg i ryggen.

Det är litet melankoliskt. Det här landet står inför stora och besvärliga ekonomiska problem. Många av våra gamla, traditionella industrier knakar i fogarna, 30 000-40 000 ungdomar går arbetslösa, många orter hotas av utplåning. 300 man fick avgå i Motala i morse. Det står det inte så mycket om i pressen. Men vi står här och ödslar tid på illvilliga rykten och i någon mån på att tycka synd om oss själva. Herr talman! Politikens uppgift är att förbättra samhället, att kämpa för sin övertygelse, att tjäna människorna. Det skall vi i allt fliddret och allt fladdret icke glömma.

Herr talman! Herr Palme försöker skämta, och han är en god skämtare. Men jag tycker att han skulle spara det till andra sammanhang än detta allvarliga och också besinna att man inte förbättrar samhället, ifall man inte går till botten med eventuella felaktigheter eller brister i rättsväsendet. Man skall komma ihåg att lagarna är till för de små och svaga, inte för de stora och starka, som väl förmår att skydda sig själva ändå. Jag harlitet svårt att följa logiken i Thorbjörn Fälldins resonemang. När det gäller utredningen i fallet med de minderåriga är Thorbjörn Fälldin inne på den linjen att polisen har handlat fullständigt korrekt, polisen är helt snövit, det finns inte skymten av misstanke att den skulle ha handlat fel. Men när samma polismakt överbringar material av annat slag, där andra människor figurerar, då är det materialet i sin helhet grundlösa rykten, illvilligt förtal och lögner. Det är ju inga små ord.

Ja, då har vi faktiskt något av en laglös polis, och då måste man ingripa mot detta. Mina frågor är därför: Vad ämnar statsministern göra för att få till stånd en ändring av de förhållanden som här så skarpt har kritiserats? Vad skall man göra för att landets polismakt, som tydligen har lagt ner ett mycket omfattande arbete på det mycket stora antal personer som figurerar i den här berörda härvan, får en annan struktur och inte hanterar uppgifter på detta sätt eller bedriver verksamhet av denna förkastliga art? Detta måste bli de omedelbara frågorna. Här kan man inte bara vara passiv, för då skapar man verkligen inte klarhet och trovärdighet.

Herr talman! Det behövs politiker som säger ifrån, menar Olof Palme. Ja, visst behövs det. Men skall folket auktoritärt lita på politiker bara för att de säger ifrån när det är de själva som är utsatta för anklagelser? Är det demokratins innebörd att folket skall lita på den som är anklagad eller utsatt för en ryktesspridning bara han tar till brösttonerna? Visst behöver vi starka politiker, som kan säga ifrån därför att de står på grundvalen av ett grundmurat folkligt förtroende. För att de skall kunna få och behålla det förtroendet måste de också ha modet att lämna över undersökningsuppgiften till opartiska organ så snart de själva är satta i skottgluggen när det gäller deras privata beteende. Det modet är den grundläggande förutsättningen för att folket skall kunna lita på oss i vårt verkliga värv, värvet att efter bästa förmåga styra det här landet, värvet att lösa de problem som Olof Palme så riktigt påpekar att vi har och att vi skall lösa. Men jeg tror att alltför många i den här församlingen kanske inte riktigt har klart för sig hur bräckligt förtroendet är för politiker. Jag är i varje fall övertygad om att förtroendet för att vi verkligen lever som vi lär, att vi inte myglar och fifflar och tillgodoser oss själva i dag inte är vad det borde vara. Det behövs en klar uppryckning. Det skulle nästan behövas en sorts samhällsmoralisk upprustning för att folket skall få det rätta förtroendet för våra åtgärder. När man nu har lyckats fokusera frågan — och jag håller återigen med Olof Palme om att det säkerligen är skumma källor bakom — på ett sådant sätt att den har gått ut till allt folket får vi inte behandla den på ett sätt som lämnar minsta tvivel kvar. Varje svensk som i hjärtat är demokrat, som är uppfostrad i den med gemensamma krafter uppbyggda demokratiska skolan och möjligen har fått ett demokratiskt sinnelag kan ju inte låta sig nöja med några statsmannaord från denna talarstol från de personer vars grupp det är som utgör de anklagade. Det vore en orimlighet i demokratin, och därför beklagar jag den utgång som denna debatt tycks få.

Herr talman! Jörn Svensson reagerade mot att jag i mitt interpellationssvar använde ordet lögn. Får jag då säga att de namn som förekommer i den promemoria som vi nu diskuterar inte är resultatet av spaningsverksamhet, utan enligt promemorian är det uppgifter som bordellmamman har lämnat. Och jag påstår att i mitt fall är uppgiften lögn. Jag finner också, liksom den tidigare regeringen gjorde, att det inte finns någonting som talar för att beskyllningarna mot övriga nämnda är sanning. Sedan kom Per Gahrton in i debatten och sade att detta är en fråga om förtroende, ta — precis, Per Gahrton! Det är en fråga om förtroende. Och Per Gahrton menade att förtroendet för oss, som arbetar med politik här i riksdagen, är så dåligt att ingen tror oss längre på vårt ord. Det är nu en sak. Men om det bara vore en fråga om det, så skulle jag se starka skäl för att låta tillsätta en särskild kommission. Vad jag uppfattade att Per Gahrton försökte säga var emellertid att denna uppgift — som jag alltså påstår är lögn — har högre trovärdighet än den förra regeringens bedömning och den nuvarande regeringens bedömning och vad som är redovisat på åklagarsidan och av justitieombudsmannen. Per Gahrton sade också att vi måste ha några opartiska människor som gör denna bedömning. Däri tycker jag ligger en fruktansvärd beskyllning. En sak är att vi har ett rakt uttalande, vars trovärdighet jag måste överlämna åt Nr 137 människorna att själva ta ställning till i mitt fall. Det uttalandet har gjorts. Jag Tisdagen den kan medge att jag rent teoretiskt på denna grund kan sägas vara partisk. Men 9 maj 1978 är det så att alla de andra som har studerat den här saken är parter i målet på något sätt? Är det vad Per Gahrton försöker säga? Kan vi inte lita på den inträngande undersökning som JO har gjort? Och får jag då fråga: Vad har Per Gahrton för möjligheter att ta fram personer i vårt samhälle som i detta avseende gör en skickligare och mer opartisk undersökning än den som JO har gjort? Det är det som är frågan. Tydligen känner Per Gahrton att han och jag inte har medborgarnas förtroende därför att vi har det arbete vi har. Jag delar inte Per Gahrtons uppfattning därvidlag; jag påminner bara om att det är den uppfattning som Per Gahrton har givit uttryck åt. Men om han känner att det brister där, så får ju därav inte följa att han beskyller hela det svenska rättssystemet för att inte fungera i enlighet med sina uppgifter! Jag vill gärna ha det sagt. Försök inte göra den här saken så enkel att man bara säger: Tillsätt en medborgarkommission, så får vi veta sanningen! Jag tror att man kommer att sträva efter att använda det rättssystem vi har för att på den vägen — och även på andra vägar, ungefär som JO gjort — plocka fram sanningen och sedan redovisa den. Men är det rimligt att tillgripa en extraordinär handling och under en tid utsätta människor för påfrestningar när ingenting talar för att det brister i objektivitet i det ordinarie rättssystemet? Det är det som är det viktiga. Till sist ett par ord om något jag hoppas var ett missförstånd. I en mening har Olof Palme rätt: med själva ärendet har han inte längre att göra, eftersom det är överlämnat till mig — framställningen har dock förfallit eftersom vederbörande har återtagit den. Men det stora problemet, Olof Palme, som vi egentligen diskuterar, denna vakthållning — visst har vi den uppgiften gemensamt fortfarande. Det utgår jag från, och jag uppfattade också Olof Paime så. När det gäller de problem som Olof Palme tog upp så ligger vi inte stilla. Jag kan tala om att det pågår en dialog mellan den nye rikspolischefen och Justitieministern, om hur man skall kunna förbättra det system vi har.

Herr talman! Det är mycket svårt att få slut på en ryktesspridning. Vilka medel man skall tillgripa är inte lätt att anvisa. Jag tror det är bäst att vädja till svenska folkets sunda omdöme. Den medborgarkommission som Per Gahrton och Jörn Svensson har talat om tror jag inte skulle leda till några större resultat. Vi har haft en sådan medborgarkommission. För ungefär 25 år sedan förekom en våldsam ryktesspridning, riktad mot statsråd, mot polischefen, mot en hel del framstående människor. Det var den s.k. Kejnekommissionen som tillsattes då, och det blev en medborgarkommission. Undersökningen gjordes mycket 63 grundligt, med direkt hörande av över 100 personer, med väldiga massor av material, och det kom ett slutresultat. Vad fann man efter att detta stora arbete var slutfört? Jo, att ryktena i stort sett var grundlösa. Det vidtogs minutiösa åtgärder för att vid domstol anhängiggöra åtal mot människor som hade gjort sig skyldiga till någon förseelse, men det var icke de som hade blivit utpekade i ryktesspridningen. Jag vill alltså uppmana dem som tror att en medborgarkommission skulle lösa hela denna fråga att studera vad den senaste medborgarkommissionen kom till för resultat. Det är en övertro på kommissioner att tro att man därmed tar död på ryktesspridning. Vill inte svenska folket läsa JO:s utredning och har de inte förtroende för de människor som nu har framträtt och som man, efter deras mångåriga politiska arbete, borde ha förtroende för, t.ex. Thortjörn Fälldin, Olof Palme och andra som länge stått i spetsen för politiska partier? Oavsett politiska åsikter har de gjort sig kända för att man kan lita på att de står bakom de uttalanden de gör. Därför tror jag inte att man skall inbilla sig att man i och med tillsättandet av en medborgarkommission skall kunna lösa problemen. Det är andra saker som gäller i det fallet. Det är, som jag sade inledningsvis, svenska folkets goda omdöme man vädjar till. Ser människorria saken som den verkligen är, kommer de också att förstå att man skall vara ytterst kritisk till en ryktesspridning.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill bara konstatera att det senaste inlägget här av Torsten Bengtson var en lysande plädering för en medborgarkommission. Han påpekar att vi har haft en sådan — det finns alltså prejudikat. I liknande eller snarlika fall har man tillsatt en medborgarkommission. Han påpekar att dén lyckligtvis kom fram till att de då spridda ryktena var grundlösa. Det är verkligen min förhoppning att det också skall bli fallet den här gången. Jag vill gärna här tillfoga att jag för min del litar fullt och fast på Thorbjörn Fälldin i hans personliga fall, och det tror jag att också alla andra gör, men det finns ju så mycket annat involverat här. Torsten Bengtson konstaterade också att den medborgarkommission vi en gång hade kom fram till andra saker som man fann anledning att ingripa emot. Jag finner alltså att Torsten Bengtsons inlägg var en alldeles utmärkt plädering för att det även denna gång borde ha tillsatts någon form av kommission för en opartisk utredning av förhållandena — jag är övertygad om att vi i dag inte har lyckats lägga locket på.

Herr talman! För ordningens skull vill jag än en gång understryka att jag från första början tog avstånd ifrån tanken på en medborgarkommission. Det hade just sett någonting ut, om vi en vecka före valet hade tillsatt en medborgarkommission med anledning av ryktesspridning beträffande oppositionsledar2n. Men alldeles bortsett från detta fanns det ingen saklig grund för att tillsätta en sådan, och finns det ingen som helst saklig grund, då skall man låta bli. Thorbjörn Fälldin försökte övertyga Per Gahrton om att det inte behövdes någon utredning. Men Per Gahrton kommer ju alltid att finna orsaker till nya utredningar, han kommer alltid att hitta någon ny brist i vårt rättssystem. Vad han talade om var en samhällsmoralisk upprustning, men vi har ju genomlidit en sådan rörelse, som sysslade just med frågan om huruvida politiker rantade på bordeller. Företrädarna för den rörelsen lät sig aldrig övertygas, och då kommer man ingenstans. Vad det här ytterst är fråga om, det är förtroende. Jag är ju inte beskylld för någonting här — tvärtom är det mina politiska motståndare som i hög grad är beskyllda, och jag har inte alls några band med dem i det här fallet — men jag vill ändå säga att jag tycker oerhört illa om dem som använder ryktesspridning och misstänkliggöranden som politiskt vapen. Dem kommer jag alltid att bekämpa, vare sig de finns bland motståndare eller om de skulle dyka uppi mitt eget parti. Det är för mig en oerhört viktig moralfråga, mycket viktigare än de moralfrågor som Per Gahrton snurrar omkring. När jag sade att herrarna har ärendet, så glömde jag bort att rikspolischefen har dragit tillbaka sin promemoria... Detta speciella ärende finns icke mer — det är korrekt. Men jag är, med min kännedom om den mänskliga naturen, övertygad om att det kommer att dyka upp nya sliddrare, nya skvallerbyttor och nya ryktesspridare. Det kommer att spridas rykten om än den ene, än den andre. Då gäller det att hålla huvudet kallt, att granska vad som sagts i sak och att kunna säga ifrån om det handlar om illvilja och skamliga rykten och inte om fakta.

Herr talman! Per Gahrton drar en fullständigt felaktig slutsats av vad jag sade om Kejnekommissionen. Han gör en mycket snäv bedömning av hela frågan. Vad jag sade var att det förekom en hetsig ryktesspridning och att undersökningen visade att denna i stort sett saknade grund. Som Olof Palme mycket riktigt sade kommer det att uppstå ryktesspridningar vid olika tillfällen, och om Per Gahrton menar att var och en av dessa skulle föranleda en medborgarkommission, då kommer vi att få en rad av sådana kommissioner som gång efter annan skulle utreda sådana här frågor. Slutsatsen när det gäller Kejnekommissionen var att den egentligen inte var befogad. Det fanns inget skäl till att göra detta stora arbete, utan det gällde helt enkelt en ryktesspridning som man borde ha tagit mycket kallare. Man borde ha förstått att man inte skulle fästa någon vikt vid den. Det är nämligen på den vägen man kommer till rätta med ryktesspridning — inte på det sätt Per Gahrton tänker sig.
Herr talman! Jag skall bara kommentera något som Olof Palme sade. Han antydde att jag skulle vara anhängare av rörelsen Moralisk upprustning. Det är verkligen inte på det sättet. Det gäller egentligen inte moralfrågan för oss politiker. Egentligen handlar det i ganska liten utsträckning om den typ av moral som här har stått på dagordningen. Jag vill bara påminna kammarens ledamöter om att jag i fjol hade en motion som gick ut på att vi politiker borde tillåta insyn i vår privata ekonomi på ett helt annat sätt än nu. Då skulle de som tror att vi myglar och skor oss på andras bekostnad kunna få insyn. Vi skulle offentliggöra t.ex. våra självdeklarationer i deras helhet, inte bara den del som i dag är offentlig för alla. Det är alltså sådana saker och mycket annat det handlar om för att vi skall kunna skapa förtroende bland folket. Och det förtroendet, jag upprepar det för femtioelfte gången, kan vi inte skapa bara genom brösttoner i ett demokratiskt samhälle. Det kan vi skapa bara genom sådana former som tillåter att folket får insyn, så att det självt kan bli övertygat om att det inte förekommer några oegentligheter.

Herr talman! Det finns i debatten en tendens att koncentrera det hela till statsministerns person, och det tycker jag är felaktigt. Det är knappast vad det handlar om, även om det för en viss journalistik är detta nyfikenheten gäller. Såvitt jag vet finns det inga uppgifter med någon verklig evidens som gör att man kan söga att det finns grund bakom ryktena om statsministerns person. Det är min bedömning. Men det handlar här om två sorters uppgifter. Å ena sidan rör det sig om direkt och öppet befängda ting, uppenbart sanningslösa påståenden som flyter omkring och som är konstruktioner eller skvaller från icke trovärdiga eller lögnaktiga personer. Å andra sidan finns också sådant som har spritts genom läckage inom polismakten. Där handlar det ju om uppgifter av en annan dimension. Här måste man se saken på ett annat sätt, eftersom dessa uppgifter kan vara sanningsenliga eller ha något korn av sanning i sig. Och då måste man gå vidare. Eller också är uppgifterna lögnaktiga, och då måste man ' fråga sig: Läcker polisen ut lögnaktiga uppgifter till massmedia och, i så fall, i vilket syfte? Då måste också frågan ställas om polismaktens sätt att uppfatta sin roll. Här tycker jag verkligen man borde inse nödvändigheten av att skapa klarhet.

Herr talman!

Tisdagen den Justitieombudsmannen Anders Wigelius har ur olika aspekter prövat 9 maj 1978 polisens och åklagarmyndighetens handläggning av den aktuella kopplerihärvan. Resultatet av prövningen har redovisats i beslut den 4 mars och den 8 november 1977. I besluten redogörs ingående för vad som har framkommit vid JO:s utredning. I det förra beslutet uttalar JO bl.a. att han inte har funnit något som helst belägg för att åklagare eller polis tagit ovidkommande hänsyn, obehörigen skyddat någon kund i bordellverksamheten eller i övrigt brustit i objektivitet. Inte heller ger enligt JO utredningen stöd för misstanke om att åklagaren har varit utsatt för påtryckningar från något håll eller att han ce själv har utsatt någon befattningshavare för påtryckningar. I fråga om den del av förundersökningen som avsåg eventuell otukt med barn angav JO att han inte funnit något stöd för misstanke om att åklagaren skulle ha medverkat till att tysta ner saken och förhindra rättvisans gång. Frågan om åtal skulle väckas mot någon för otukt med barn var vid tidpunkten för JO:s beslut ännu föremål för åklagarens prövning.

Jag kan inte finna att det har framkommit någon omständighet som skulle tyda på att I det aktuella ärendet något otillbörligt eler eljest lagstridigt beteende har förekommit från åklagarens sida. Någon anledning ull ingripande från min sida föreligger därför inte.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Det var dock till sitt innehåll och till sin substans ganska magert. Ingenting olagligt har förekommil. Ingenting skall göras. Myndigheterna har enligt justitieministern behandlat saken oklanderligt. Men ändå kvarstår det förhållandet att ett par minderåriga flickor — de kan väl sägas vara samhällets mest utslagna inom sin kategori — har blivit utsatta för ett grovt brott, på vilket kan följa upp till åtta års fängelse. I underlagsmaterialet i frågan har figurerat ca 70 namn, om jag är riktigt underrättad. Justitieministern får dementera uppgiften om jag har fel på den punkten. Endast tre av dem har åklagaren tittat närmare på. Varför har man inte gjort några utredningsförsök beträffande de övriga? Det är naturligtvis O. K. att man i många av dessa fall kanske inte kan finna 67 att brott kan styrkas och då inte kan fullfölja åtalet, men man borde väl ha gått litet längre än till att bara undersöka tre misstänkta när det fanns så många att välja på i det sammanhanget. Vidare drog försvarsadvokaten tillbaka sitt överklagande till hovrätten när det blev uppenbart att åklagaren skulle ta upp frågan om de minderåriga. Därför ställer sig en utomstående den frågan: Om det fanns ett så klart samband raellan de minderåriga och bordellmamman, borde man då inte ha undersökt närmare om det fanns ett lika klart samband mellan de minderåriga och kunderna? Slutligen vill jag fråga: Har justitieministern sig bekant huruvida man i sammanhanget förhörde och pressade bordellmamman? Har justitieministern sig bekant huruvida man konfronterade flickorna med de utpekade kunderna? Har det nämligen inte skett, utan har man så att säga mer eller mindre struntat i flickornas uppgifter, då är det allvarligt, för i så fall har man inte gjort de ansträngningar man borde ha gjort för att bringa klarhet i denna sak. För ett är tydligt: det är väldigt litet som gjons för att föra denna sak vidare. Det handlar dock om ett grovt och socialt sett mycket allvarligt brott.

Herr talman! Jörn Svensson har sagt att svaret var magert — ingenting är gjort. Är detta riktigt? JO har gjort en synnerligen ingående utredning av frågan och, som jag nämnt förut, kommit fram till att åklagaren inte kan klandras för att ha tagit obehöriga hänsyn. En helt annan fråga är: Vilka möjligheter finns det att komma fram i en sådan här utredning? Jag kan inte vitsorda Jörn Svenssons uppgift att det nämndes 70 namn. Jag har fått de uppgifterna att det var mycket stora svårigheter att få fram namn. Till slut fick man uppgifter om tre personer, men JO lyckades inte att i utredningen få fram sådant material att man kunde förvänta en fällande dom. Skall det bli fråga om ansvar för den som haft umgänge med minderårig, skall han nämligen veta om eller ha skälig anledning anta att flickan är under 15 år. Det här fallet gällde förhållanden från 1974. Utredningen pågick under 1976 och 1977, och det är klart att det då är mycket svårt att få fram att det var så att säga klart för vederbörande att flickan var minderårig. Jag tycker inte att man skall, som jag har intrycket att Jörn Svensson gör, utgå ifrån ett det måste vara fel från polisens sida. Jag har ingen grund för att tro annat än att polisen och åklagarna gjort precis så mycket som de har kunnat göra för att få fast de brottsliga. :: JÖRN SVENSSON Herr talrnan! Justitieministern går förbi min fråga. Det må vara att de som har granskat detta fall inte har funnit att handläggningen har stridit mot vad som eljest i sådana här fall brukar förekomma. Men det är inte det saken gäller, utan den gäller: Har myndigheterna förfarit så pass energiskt, lagt ned man kan förvänta med hänsyn till brottets allvarliga natur och dess speciellt Tisdagen den socialt stötande innehåll? Det handlar ju här faktiskt om att unga människor, 9 maj 1978 som redan hamnat på samhällets skuggsida, har fått sina liv ytterligare förstörda och nedtrampade. Det var därför jag ställde frågan: Kan justitieministern något förklara hur utredningen har gått till? På vilket sätt har man kommit fram till att det var utsiktslöst att driva den vidare? Förekom det någon personlig konfrontation? Förekom det inte här ett visst antal namn, som var ifrågasatta? Vi vet att småflickorna ingick i den s.k. bordell mammans verksamhet, och vi kan väl vara så ärliga mot varandra att vi öppet säger hur det var. Eu par hundra namn figurerade i den verksamheten, och ett relativt stort antal namn förekom i samband med de minderåriga. Jag ber justitieministern förneka den uppgiften, om den är oriktig, men det är alltså en uppgift som cirkulerar och som har sitt ursprung i läckor inom polismakten. Jag skulle vilja fråga: Företogs någon konfrontation, och begagnade man sig då inte bara av bordellmammans utan också av flickornas faktiska kunskaper, och informerade man sig om vilka de skyldiga var? Om så inte skedde, tycker jag det är något säreget.
Herr talman! Jag vill understryka att det i sådana fall är mycket svårt att få fram en utredning. Jag kan upplysa om att en av de flickor som det gällde inte alls ville medverka i förundersökningen eller nämna några namn. Hon hade tillfälligt prostituerat sig och levde, när saken sedan kom upp, ett skötsamt liv. Man har således haft svårigheter på den punkten. I det material som JO har gått igenom finns det ingenting som tyder på att polis och åklagare inte skulle ha gjort allt vad de kunnat. Om Jörn Svensson anser att de inte har gjort det, undrar jag vad han bygger sin uppfattning på. Bygger han den på lösa påståenden om ”läckor från polisen”, som han säger, eler vad bygger han den på?

Det förefaller mig ganska osannolikt att man skulle ha fått ut så litet av ett så pass omfattande stoff, med de betydande möjligheter som där ändå fanns. Men det är möjligt att det i detta fall, liksom när det gäller så mycket annat inom polis och åklagarväsendet, är fråga om s.k. arbetsprioritering.

427, och anförde: Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en lösning av frågan om hur kostnadsansvaret för bullerbegränsande åtgärder skall fördelas. Självfallet är jag beredd att medverka till en lösning av den fråga som Stina Andersson har tagit upp. Frågan om fördelningen av kostnadsansvaret för bullerbegränsande åtgärder kan emellertid inte ses isolerad från övriga frågor som rör kostnadsansvaret för väg och gatuhållningen. För några dagar sedan överlämnade trafikpolitiska utredningen till mig betänkandet Trafikpolitik — kostnadsansvar och avgifter. Där berörs bl.a. den fråga som Stina Andersson har tagit upp. Betänkandet kommer i sedvanlig ordning att remissbehandlas och därefter beredas inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den 10 maj 1977 fick jag också svar från kommunikationsministern på en interpellation som jag ställt med anledning av trafikbullerutredningens betänkande.

Ja, det är ungefär ett år sedan det svaret gavs. I svaret i dag hänvisas till betänkandet Trafikpolitik — kostnadsansvar och avgifter. I detta betänkande berörs den problemställning jag tagit upp i min fråga, vilket innebär att kostnadsansvaret stat-kKommun synes ha kommit ytterligare en bit på vägen mot sin lösning — och det är ju förhoppningsfullt. När trafikbullerutredningen 1974 avlämnade sitt betänkande avseende vägtrafiken ställdes stora förväntningar på förslagen. Detta gällde i all synnerhet bland förortskommunerna till Stockholm. Jag är medveten om det ekonomiska läge vi befinner oss i i dag och att åtgärder i bullerbekämpande syfte kostar stora pengar. Men det är ute i kommunerna som människorna kommer med sina klagomål beträffande bullerfrågorna, och det är där människorna blir utsatta för bullerstörningar. Den fråga som många kommuner ställer sig är: Hur skall man kunna förverkliga de bullersanerande åtgärder som behövs? Här ser jag det som angeläget att kommunerna så snart som möjligt får besked om kostnadsansvaret. Det är inte bara min hemkommun, Täby, som har gjort en miljövårdsplan. Kostnaderna beräknas där till 4,7 milj.kr. Vi kunde förra månaden i en förortstidning läsa att Danderyds kommun låtit göra en bullerundersökning. Kostnaderna för att dämpa trafikbullret där är beräknade till 13 milj.kr. Enligt tidningsreferatet skulle detta gälla den nya sträckningen av motorvägen genom Mörby. Vem som skall betala är en annan fråga. Blir det kommunen eller staten som bygger den nya motorvägen? Täby kommun har inbjudit vägverket till överläggningar om hur man skall kunna komma fram till en lösning beträffande kostnadsansvaret. Lyckas inte det, finns funderingar på att på rättslig väg söka klarhet. Och det tycker jag inte är något att sträva efter. Herr talman! Med min fråga har jag än en gång velat aktualisera denna för kommunerna — särskilt här i Stockholmsområdet — viktiga och angelägna fråga. Jag är naturligtvis tacksam för att statsrådet är beredd att medverka till en lösning av frågan om hur kostnadsansvaret för bullerbegränsande åtgärder skall fördelas.

I fråga om sittplatserna på Stockholms centralstation beslutar SJ självständigt. Några åtgärder från min eller regeringens sida är inte aktuella. Herr talman! Sofforna på Centralen — vad har nu de i riksdagen att göra? har många frågat sig. Att sitta i väntan på tågen kan väl ändå inte vara nödvändigt, har det sagts. Dessutom sitter där ju ändå bara s.k. gubbar. Bo Turesson anser uppenbarligen inte heller att detta är en fråga som han skall ta itu med. Det är SJ:s sak. Något annat vore ministerstyre. Jag ser inte frågan så. Jag anser att detta bara är ytterligare ett exempel på hur man försämrar för kollektivresenärerna. Trafikpolitiken splittras i dag upp i småfrågor, skenbart utan inbördes sammanhang. Jag efterlyser ett trafikanter Om åtgärder för att förbättra servicen åt kollektivtrafikanter samlat grepp över trafikfrågorna från regeringens sida. Ett sådant grepp måste vara kommunikationsministerns sak att utarbeta. Om det inte är kommunikationsministerns uppgift så kan man ju fråga sig vad vi då har statsråd till i detta land. Jag har inte krävt att kommunikationsministern själv skall knalla ner på Centralen och spika ihop några nya soffor — jag har begärt ett klarläggande av vad Bo Turesson tänker göra för att inte alla äldre, handikappade, barnfamiljer och andra fortsättningsvis skall få stå, och hur de skall få en förbättrad kollektivtrafik. Med kommunikationsministerns likgiltighet inför frågorna. kan man väl snart vänta sig att hela vänthallen försvinner, eller att SJ avskaffar tågen på en gång — det är inte regeringens sak att besluta om. Det vore ministerstyre — eller vad, herr kommunikationsminister? Så till den andra motiveringen som förts fram i debatten om sofforna — på sofforna sitter s.k. gubbar som stör ordningen, sägs det. Men inte löser man några sociala problem genom att förflytta dem. Med det resonemanget borde man asfaltera alla Stockholms parker, avskaffa alla sittvänliga trappor vid Konserthuset och här vid Sergels torg, ta bort alla bänkar. Håll Stockholm rent, har ju ledande moderater tidigare utropat här i kammaren. Det tycks också vara kommunikationsministerns rättesnöre — eller göm undan dessa människor åtminstone! Mycket mer cynisk och bakåtsträvande kan man väl knappast bli. Vi har sagt att man skall erbjuda vettiga alternativ och avskaffa den hänsynslösa ekonomiska politik som slår ut människorna — i stället för att ta dem till inzäkt för att beröva kollektivresenärerna deras sittplatser. Herr talman! Jag anser att sofforna snarast skall tillbaka. Jag tycker att tågresenärer har rätt att kräva en bra väntmiljö.
Herr talraan! Av de ungefär 200 sittplatser som fanns i Centralstationens hall har ungefär 60 tagits bort i norra delen. Och det har gjorts för att förbättra ordningen. Ordningen är en trivselfråga för resenärerna. Sittplatserna är också till för resenärerna. Men det är inte många resenärer som har fått plats på dem, därför att andra kategorier har använt dem. Jag vet att det finns kvar tillräckligt med sittplatser för resenärerna. Jag vet också att trivseln och ordningen i Centralhallen väsentligt förbättrats sedan de här sofforna togs bort. Jag tycker därför inte att man har anledning att klandra SJ för det här beslutet.
Herr talman! Man kan väl konstatera att redan 200 sittplatser, som fanns tidigare, i och för sig var alldeles för få. Omkring 120 000 resenärer passerar varje dag genom Stockholms centralstation, och nu har alltså läget ytterligare försämrats. Kommunikationsministern återkommer till att det är de s.k. gubbarna som har suttit på de ynka sittplatser som funnits. För det första är det inte riktigt. Sittplatserna är en nödvändighet, som jag sade tidigare, för äldre, för handikappade, för barnfamiljer — de grupper som oftast tar god tid på sig när de skall åka tåg. För det andra avskaffar man inte — som jag också framhöll tidigare — några sociala problem genom att förflytta de s.k. gubbarna från Centralstationen någon annanstans. Är det alltså kommunikationsministerns mening att man i framtiden skall avskaffa alla soffor och alla sittvänliga ställen där dessa kan tänkas uppehålla sig? Det är följden av kommunikationsministerns politik. Trivseln har inte ökat. Jag förnekar det bestämt. Trivseln har försämrats genom att man tvingas stå och vänta på tågen. Framför allt gäller det de grupper som mest utnyttjar kollektivtrafiken, som inte har tillgång till bilar.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att byggande av garage i anslutning till riksdagshuset på Helgeandsholmen är förenligt med den minskning av privatbilismen i Stockholms innerstad som allt fler betraktar som nödvändig. Det ankommer inte på mig att göra något uttalande om lämpligheten av riksdagens beslut i nämnda hänseende.

Herr talman! Birger Nilsson har frågat mig, dels när regeringen kommer att behandla NCB:s begäran om förhandsbesked för lokaliseringsstöd till nyetablering av industri i Hissmofors, dels om regeringen är beredd att ge NCEB stöd till driften av Hissmofors sulfitfabrik under perioden fram tills en ersättningsindustri blir etablerad i Hissmofors. Den nyetablering som planeras är av sådan karaktär att vissa kompletterande utredningar erfordras för att åstadkomma ett tillfredsställande beslutsunderlag. Tidpunkten för ett ställningstagande från regeringens sida är därför svår att ange, men min förhoppning är att jag skall kunna lämna ett principbesked inom den närmaste tiden. Frågan om att upprätthålla sysselsättningen i Hissmofors till dess en ersättningsindustri kan förverkligas hänger i stor utsträckning samman med möjligheterna att genomföra de nyssnämnda planerna. Då dessa planer — som jag tidigar2 nämnt — är under utredning, kan jag för dagen inte ge något närmare besked om på vilket sätt överbryggningsproblemen kan klaras. Jag vill samtidigt understryka att alla de resurser som står till förfogande inom arbetsmarknads och regionalpolitiken kommer att utnyttjas för att trygga sysselsättningen för den personal som är anställd vid sulfitfabriken.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Situationen i Hissmofors är, som industriministern också känner till, den att samtliga anställda vid massafabriken är varslade om uppsägning om sex månader. Det börjar brådska med den här saken - om ingenting sker nu läggs fabriken ned om sex månader. Över 200 anställda och deras familjer kastas då ut i en fruktansvärd ovisshet om framtiden. Ett gammalt fint industrisamhälle, som är uppbyggt omkring den här fabriken, kommer sannolikt att raseras. Det innebär också att den sista massafabriken i skogslänet Jämtland läggs ned och —- om ingenting sker — att en skicklig yrkesarbetarkår skingras. Jag måste börja med att säga att informationen till de anställda och facket i denna fråga varit synnerligen bristfällig. Den information som har lämnats har gått ut över massmedia. Man har i många fall fått besked över radio och TV. Samma besked har inte lämnats på förhand till facket. Ena veckan har de anställda utlovats en ersättningsindustri, andra veckan har man svävat på målet och mer eller mindre tagit tillbaka det löftet. Detta har inneburit att i första hand de anställda under många veckor denna vinter fått leva i en fruktansvärd ovisshet. De har ställt sig frågan: Vad kommer att' ske med det här samhället? Vad kommer att ske med de anställda” Det är för att i någon mån kunna skingra ovissheten som jag har ställt denna fråga. Det har ryktats om en ersättningsindustri. Vad jag vet är att man har lokaliseringsstöd. Industriministern svarar nu att ett principbesked skall komma inom den närmaste tiden, och det är jag mycket tacksam för. Men jag vill understryka att det är bråttom med behandlingen av den här ansökan. Det kommer nämligen att ta lång tid att behandla den definitiva lokaliseringsansökan och att därefter bygga upp en ersättningsindustri. Min andra fråga var om regeringen kommer att lämna stöd till NCB så att fabriken kan hållas i gång till dess en ersättningsindustri finns på plats. På den frågan svarar herr Åsling att alla resurser skall sättas in för att klara överbryggningsproblemen. Det är klart att jag tycker att det är tacknämligt. Jag tror nämligen att detta är den väsentliga frågan för de anställda och att man vill ha ett besked om den saken. Industriministern brukar i andra sammanhang säga att det är företagens sak att ta det sociala ansvaret för de anställda. Som medlem av NCB och även i egenskap av industriminister har nu Nils Åsling i fallet Hissmofors den stora chansen att omsätta sin doktrin i praktisk handling. Det ligger nu på riksdagens bord en proposition om ett stöd på 400 milj.kr. till NCB. Jag hoppas att man när den propositionen har bifallits av riksdagen kommer att använda en del av de pengarna för att göra det möjligt att bygga upp en ersättningsindustri i Hissmofors och även till att klara överbryggningsproblemen tills denna industri är i funktion.
Herr talman! Birger Nilsson kommer här med en nyhet som jag finner anmärkningsvärd, när han säger att företaget har tagit tillbaka löftet om en ersättningsindustri. Vi upplever det inte så. I våra kontakter med NCB har vi hela tiden tyckt oss märka att man målmedvetet har arbetat på att ta fram alternativa projekt. I industridepartementet prövar vi nu realismen i dessa projekt och möjligheten att genomföra dem. Som jag sade i mitt svar har vi ambitionen att göra detta så snabbt som möjligt, eftersom vi väl känner till situationen. | När Birger Nilsson säger att jag nu har tillfälle att bevisa riktigheten i min tes om företagens sociala ansvar, så är detta självfallet riktigt. Man kan väl säga att NCB mer än de flesta andra företag har visat ett socialt ansvar. Om inte annat så framgår det av den finansiella situation som företaget f.n. befinner sig i och som bl.a. innebär att företaget inte utan en genomgripande finansiell rekonstruktion kan engagera sig i en ersättningsindustri. Det finns kanske 1. o. m. fog för att säga att man har sträckt sig längre i sitt sociala ansvar än vad som är företagsekonomiskt rimligt och realistiskt. Jag vill till sist säga till Birger Nilsson att det för att projektet skall kunna realiseras — det är ett stort projekt — är angeläget att det backas upp inte bara av ägarna utan också av de anställda, av kommunen och över huvud taget av de intressenter som är beroende av att projektet kan realiseras. Vi har dess värre i debatten kring nedläggningen av Hissmofors mött ett negativt inslag som skadat möjligheterna att realisera projektet. Jag hoppas att Birger Nilsson är beredd att medverka till att det hela nu kan lösas i en positiv anda. Det är nämligen ett så pass stort åtagande att vi verkligen behöver en positiv inställning hos alla engagerade för att kunna med utsikt till framgång fullfölja projektet.

Herr talman! Jag vill först säga att jag inte vet vad Nils Åsling syftar på när han hävdar att debatten omkring Hissmofors skadat saken. Det är helt naturligt att man i tidningspressen har kritiserat NCB för den här nedläggningen, kanske inte minst från den synpunkten att man under föregående valrörelser gått ut från centerpartiet och utfärdat en garanti för att fabriken i Hissmofors skulle få vara kvar. Jag vet också att NCB:s finansiella situation är ganska svag f. n., och det är väl för den skull som regeringen lagt fram förslag om att bolaget skulle få ett tillskott på 400 milj.kr. Men vi vill sätta upp villkor för det lånet, och jag hoppas för min personliga del att om bolaget får det här stödet skall en del av pengarna användas för att klara sysselsättningen för de anställda i Hissmofors. Sedan är det, såvitt jag känner till, på det sättet — jag har haft många kontakter med de anställda — att man från de anställdas sida och även från kommunens sida är beredd att backa upp förslaget om en ersättningsindustri. Men vad man vill ha i dag är ju klara besked, så att man vet om man skall söka sig nya jobb, så att man kan plancra för framtiden. Det är dessa klara besked som jag tyvärr inte tycker att jag har fått av Nils Åsling i dag. Och det beklagar jag, inte bara för min skull utan i första hand med tanke på de anställda som lever i denna fruktansvärda ovisshet om framtiden.
Herr talman! Jag har också kontakter med de anställda och med kommunen, och vi håller de parterna fortlöpande informerade om vårt arbete. Birger Nilsson måste väl ändå vara så puss mycket realist att han inser all det inte finns några möjligheter att ge definitiva besked innan de projekt som föreligger till granskning har kunnat bli analvserade och föremål för närmare beslut. Jag tycker att Birger Nilsson måste inse det. Jag noterar med tillfredsställelse att Birger Nilsson nu säger att projektet skall få en bred uppstöttning. Jag hoppas att det också gäller Birger Nilssons vänner i det socialdemokratiska partiet i länet, framför allt det socialdemokratiska partiorganet, som drivit en som jag upplever det ansvarslös propaganda mot strävandena att skaffa ersättningsindustri till Hissmofors. Den typ av agitation som Länstidningen bedrivit har inte på något sätt bidragit till att underlätta strävandena att säkra sysselsättningen. Men den har uppenbart — det kan jag utifrån min utgångspunkt vittna om — skapat väsentliga svårigheter. Problemet med att skaffa ersättningsindustri i dag är inte särskilt lätt att lösa. Det fordrar att man kan visa på en enig opinion och en beredvillighet från alla inblandade parter att dra sitt strå till stacken, eftersom det också kräver betydande finansiella åtaganden.

Herr talman! Jag kan inte undgå att göra den reflexionen att överkänsligheten mot kritik måste vara ett släktdrag inom hela centerpartiet. Och jag tycker det är ganska fräckt av herr Åsling att i denna debatt åberopa Länstidningen. Det måste ju ändå vara tillåtet att kritisera en företagsnedläggning som får så oanade konsekvenser för både länet och de anställda som den här. Sedan är det i det här fallet bara fråga om ett förhandsbesked, om jag inte är fel underrättad. Det är alltså inte fråga om annat än att bedöma om den produkt som NCB har i och för sig är berättigad till lokaliserinesstöd. Jag tycker för min personliga del att man inte skulle behöva fundera så många veckor på den frågan. Det är en annan sak när man skall bedöma om de finansiella förutsättningarna finns för den här ersättningsindustrin, men det blir ändå en senare fråga. Nils Åsling och jag har, hoppas jag, ett gemensamt intresse av att den här saken klaras ut. Jag vill sluta med att uttala den förhoppningen, att man så fort som möjligt ger klara besked på de här punkterna til de anställda vid fabriken i Hissmofors och på det sättet skingrar den djupa oro som de utan tvivel känner inför framtiden.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis lova Birger Nilsson att vi skall fortsätta arbetet med all skyndsamhet för att ge ett klart besked. Birger Nilsson gör sig skyldig till ett yttrande som kastar ett förklarande ljus över myckaet I det här sammanhanget. Han gör nämligen åtskillnad mean den tekniska värderingen av projektet och lönsamheten. Då kan jag förstå mycket av det något lättsinniga sätt som Birger Nilsson här för debatten på. Vi skall dock skapa en ny industri som ger sysselsättningstrygghet, dvs. lönsam på sikt. Vi är alltså tvungna att i vår analys också se till företagets ekonomiska förutsättningar för överlevnad. Jag är inte alls känslig för kritik, utan jag tar gärna positiv sådan. Men det som jag har funnit anmärkningsvärt är att i den diskussion som har utbrutit omkring Hissmoforsfallet har det inte förts fram ett enda konstruktivt alternativ.

Det, Birger Nilsson, är ett allvarligt inslag i debatten. Här är det inte bara fråga om politisk polemik, här är det fråga om ekonomiska realiteter och människors sysselsättning. Betänk det!

Herr talrman! Jag trodde inte att vi skulle behöva använda så hårda ord i den här debatten. När Nils Åsling jämrar sig över den kritik som han har mött från vår tidning — möjligen också från de anställda — måste jag kvittera med att säga att det väl inte heller skapar någon god stämning hos de anställda när Nils G. Åsling går ut i lokalradion och kallar dem kverulanter. Man får nog på ömse håll ta på sig av den här kritiken. Såvitt jeg vet är det ett förhandsbesked om lokaliseringsstöd man har begärt. Jag har lärt mig att vad man vill ha klart då är bara huruvida produkten är berättigad till lokaliseringsstöd. Men jag vet också att den här framställningen från NCB är hemligstämplad, och detta har gjort det omöjligt för mig och andra att få fram några närmare detaljer om vad det är fråga om. Jag tycker i alla fall att man inte borde behöva ta så lång tid på sig för att ge ett besked på den här punkten, särskilt om det är fråga om bara ett förhandsbesked, och den uppgiften har jag fått vid mina efterforskningar.

regering som riksdag, ägnat sitt intresse åt uppgiften att ge landet en fiskeripolitik. Intresset härför har tidigare varit mycket minimalt. Sverige har sedan lång tid tillbaka haft en jordbrukspolitik som bl.a. lett till att den geu dess brukare betydligt högre levnadsstandard och ekonomiskt utbyte än vad annars skulle ha varit fallet. Genom skattemedel understödjes det svenska jordbruket med åtskilliga miljarder per år som betalas över statskassan, bl.a. för att hålla priserna nere för konsumenterna på vissa s.k. baslivsmedel. Så har icke varit fallet för dem som driver fisket som näring i vårt länd. Regeringens proposition nr 112 om riktlinjer för fiskeripolitiken är dock ett gotl steg framåt, även om den enligt vår uppfattning inte behandlar vissa för det svenska fisket väsentliga frågeställningar. Vänsterpartiet kommunisterna tar upp dessa frågor i motionen 1815. Här kanske bör tilläggas att regeringens proposition bygger på utredningen Fiskerinäringen i framtiden, ett betänkande av fiskerikommittén. Men inte heller denna utredning, SOU 1977:74, tar upp dessa enligt vpk:s uppfattning väsentliga frågeställningar. I vär motion säger vi bl.a. att den svenska fiskerinäringen sedan länge har varit styvmoderligt behandlad av höga myndigheter. Dess fackliga orgunisa tion har varit svag i jämförelse med exempelvis jordbrukarnas föreningsrörelse. Det kan givetvis förklaras med att fiskarna till antalet varit få i förhållande till landets jordbrukare. Detta är dock inte hela förklaringen till den starka:e ckonomiska föreningsrörelse som jordbrukarna byggt upp, och det omfattande statliga stöd som under åren kommit jordbruket till del. Exempe: på denna styvmoderliga behandling är uppgörelsen med EG länderna på sin tid, där svenska fiskeprodukter är belagda med tullavgifter, men det är fritt fram och inga tullavgifter för dessa länders export av samma varor till Sverige. Här offrades det svenska väst och ostkustfisket till förmån för andra svenska näringar, där storfinansen i stort sett dominerar. Detta förhållande har slagit mycket hårt mot den svenska berednings och konservindustrin på fiskets område.

Den frågan är berättigad att ställa i detta sammanhang. Låt oss s2 något tillbaka i tiden. För inte så länge sedan, då det rådde ”full, ja, överfult sysselsättning” och då glesbygderna skulle avfolkas för att anskaffa arbetskraft åt storfinansens industrier, riktades ögonen även på fiskarkåren för att få denna som arbetskraft till exempelvis varven och bilverkstäderna i Göteborg. På grund av flera länders rovfiske i Nordsjön var fisktillgången inte som förr, och yrkesfisket i detta område gav inte samma lönsamhet. I stället för att ge yrkesfisket en hjälpande hand och låta detta komma i paritet mec jordbruket när det gäller statliga stödåtgärder blev den politiska linjen att medvetet avfolka fiskarkåren och kustbygderna. Det var framför allt de yngre fiskarna som myndigheterna och den dåvarande regeringen ville komma åt för att ställa dem till förfogande som arbetskraft för storkapitalets industrier. Statsmakterna — eller den dåvarande regeringen —- kom då på den geniala idén att införa det s.k. omställningsbidraget för yrkesfiskare. Dessa fiskare erhöll av staten upp till 12 000 kr., om de lovade att lämna yrkesfisket och därmed sin gamla fackorganisation för att. som det står skrivet i det statliga dokumentet, ”varaktigt utöva annan yrkesverksamhet än fiske”. Det är självklart att de stora företagen med öppna armar tog emot denna arbetskraft. Medvetet underminerades det svenska yrkesfisket, och de bohuslänska fiskelägena avfolkades nästan intill katastrof. Fiskeflottan såldes i stor utsträckning till utlandet och bostadshusen tili Stockholms och Göteborgsdirektörer. Denna regional och glesbygdspolitik har satt djupa spår utefter den bohuslänska kusten. Storkapitalet. som behövde arbetskraft till sina industrier, fick sina önskemål uppfyllda. Den dåvarande regeringen gick även I denna fråga storkapitalet till handa. Avfolkningen av fiskarkåren på framför allt västkusten gick relativt snabbt. I skärgårdssamhätllena i Bohuslän där det tidigare fanns ett tjogtal större fiskefartyg återstår nu endast ett par. Fångstmöjligheterna i traditionella fiskevatten i västerhavet blev starkt begränsade på grund av överfiskning. Framför allt i Nordsjön har under flera år förekommit ett formligt rovfiske med de mest effektiva fiskredskap. Här uppehöll sig flera nationers moderna fiskeflottor och bedrev fiske — även ett mycket utvecklat industrifiske ofter s.k. foderfisk, avsedd bl.a. för uppfödning av den fabriksframställda broilern. Det var ett fiske som om varje dag var den sista, och man hade ingen tanke på att detta effektiva fiske kunde göra slut på fisken som förnyelsebar råvara. Utvidgningen av de andra nationernas fiskegränser i Nordsjön blev ett svårt handikapp för den svenska fiskarkåren på västkusten. Fångstmöjligheterna när det gäller viktiga sorters fisk är alltså starkt begränsade, framför allt i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön. Möjligheter att öka det svenska fisket under de närmaste åren finns endast i Östersjön. Detta framgår också klart av propositionen. Östersjön är trots allt ett relativt litet innanhav, och det står till förfogande för flera nationers fiskare. Känt är att moderna fiskeflottor från andra kustnationer vid Östersjön finkammat dessa fiskevatten. Ost och sydkustfiskarnas båtar och redskap kan inte tillnärmelsevis mäta sig med dessa nationers fiskeflottor i fråga om effektivitet. Nu skall även västkustfiskarna ha Östersjön som sin huvudsakliga fångstplats, sedan fiskevattnen västerut inte längre står till förfogande. Även om Sverige har flyttat ut sin fiskegräns i Östersjön och uppgörelse med andra Östersjöländer träffats om kvoteringar, kan Östersjön inom en snar framtid bli ”utfiskad”) om inga särskilda åtgärder vidtas och då inte endast av Sverige utan av samtliga kustnationer. Det gäller bl.a. att få eu stopp på den omfattande vattenföroreningen i Östersjön. I vpk-motionen har denna fråga särskilt påtalats. Det gäller en så viktig sak som reproduktionen av fisk, vilken f. ö. behandlats rätt ingående i propositionen. Om vattenföroreningen sägs det knappast någonting i samma proposition, även om jordbruksministern förutsätter ”att de vatten i vilka fisken lever har sådan kvalitet att fisken kan överleva och föröka sig”. Jordbruksutskottet knyter an till detta uttalande av jordbruksministern och tillägger att ”en effektiv miljölagstiftning och tillsyn över dess efterlevnad är väsentliga förutsättningar härför”. Det var sannerligen ett tunt uttalande med anledning av vår motion om en så viktig fråga för fisket i Östersjön. I stora områden i Östersjön och vattnen däromkring kan fisken varken överleva eller föröka sig. Vi har påvisat detta i vår motion, och fler exempel skulle kunna anföras. 10 Vad beträffar landets miljölagsuftning måste man säga att den inte är effektiv. Den efterföljs inte. Regeringen kan ge dispens om ett multinationellt företag så önskar, och det har hänt. Och vattnen fortsätter att förorenas. Dessa miljövårdslagar existerar endast på papperet, de efterföljs inte. Vad skall man då med lagar till? Vad som i vår motion påtalats när det gäller vattenföroreningarna vid exempelvis cellulosafabrikerna och Rönnskärsverken förbigår jordbruksutskottet med tystnad. Vad beträffar förhandlingar med övriga kustnationer om cen renare Östersjön kan dessa bli besvärliga, då vattenföroreningarna är så påfallande vid den svenska kusten. Att det i propositionen ingenting sägs om dessa omfattande vattenföroreningar eller om att de skall stävjas har vi redan i vår motion betecknat som en allvarlig brist. I utskottsskrivningen i denna fråga rör det sig endast om undanglidningar. Jordbruksutskottet tar ingen ställning i sakfrågan. Vad beträffar reproduktionen av fisk gör Sverige en god insats vid utsältandet av ungfisk, 1. ex. av lax och ål. Vissa länder vid Östersjön gör i detta avseende inga som helst insatser men har ändå laxfisket som cen stor inkomstkälla. Dock skulle mera kunna göras på detta område, särskilt med tanke på att Sverige efter utflyttningen av fiskegränsen i Östersjön behärskar de stora fiskevattenområdena. Jag avser här närmast det vi i vår motion efterlyser, som laxtrappor och ålledare. I propositionen saknas helt dylika initiativ för fiskens reproduktion. Jordbruksutskottet har heller inget att anföra om detta i sitt betänkande. Vad beträffar fiskodling anser sig jordbruksministern inte kunna villfara fiskerikommitténs förslag att inom ramen för rationaliseringsstödet till fisket bevilja statsbidrag till sådan odling. Fiskodling är dock en värdefull tillgång vid livsmedelsförsörjningen i många andra länder, och den kan ju där skapa omfattande sysselsättning. I Norge, exerapelvis, finns inte mindre än 300 anläggningar för matfiskproduktion, som tillsammans producerar ca 4000 ton per år. Fiskodlingar är också en stor tillgång för livsmedelsförsörjningen i länder som Japan, Kina, Vietnam oc Nordkorea, för att nu nämna några exempel. I Spanien, Portugal, Frankrike och Italien är odlingar av musslor en inkomstbringande näring. Rationellt ordnade blåmusselodlingar i norra Bohusläns kustband skulle enligt vår uppfattning kunna bli en verklig näring och i någon mån kompensera tillbakagången av djuphavsfisket. Konservindustri i anslutning till dessa odlingar skulle skapa arbete och sysselsättning åt kustbefolkningen. Blåmusslan är därtill en mycket näringsrik matvara, då 60 5 av dess torrvikt är rent protein. Jordbruksutskottet hänvisar för sin del till vad utskottet anförde i fjol om en av mig under föregående riksmötes allmänna motionstid väckt motion i denna fråga. Självfallet är det bra med utredningar. Men handling är bättre, ja, avgörande. Det är på tiden att det blir något gjort på detta område. subventioner liknande dem som tillerkänns produkter från jordbruket. bl.a. kött. Mcnas det allvar med vad som sägs i propositionen om att fiskarna skall ges samma ekonomiska ställning som jordbrukarna haft sedan länge, bör också samma förmåner ges fiskarna och den vara de tillför näringslivet. Den saken borde vara självklar. Den s.k. prisregleringen kan inte uppfylla dessa krav. Priset på fisken kan ge fiskarna en bättre ersättning än hittills för deras arbetsinsatser. Men för att undvika större prisökningar för konsumenterna bör fisk föras till baslivsmedlen, som är föremål för statliga subventioner på jordbrukets område. Varför skall fiskarna i vårt land och fisken som livsmedel sättas på undantag?

säger alltså utskottet och söker att blanda bort korten. Hur skulle en ny fiskeflotta kunna byggas upp och utrustas i vårt land - den gamla är ju ålderstigen — utan statliga insatser? Det här har heller ingenting att göra med att fisken skall räknas som baslivsmedel. Det gäller ju enligt propositionen att bedriva ett rationellt fiske. Det gäller också att kunna konkurrera med andra nationers moderna fiskeflottor. I vissa fall förekommer sådana flottor på upp till 100 fiskefartyg och 10 moderfartyg, samtliga på fiske i Östersjön. Jämför dessa moderna fiskefartyg med de båtar som ostkustfiskarna och sydkustfiskarna kan mönstra upp i dag! Vad vi menar, vilket också klart framgår av vår motion, är att fisk sist och slutligen skall göras till ett populärt näringsmedel. Det är det inte i vårt land i dag. Det äts mycket litet fisk i Sverige, och den konsumtionen tycks sjunka för varje år. i varje fall när det gäller färsk fisk. Här kommer priset att spela en väsentlig roll. Därför menar vii vpk att fisken skall erhålla samma status som de jordbruksprodukter som räknas som baslivsmedel. Denna vår hemställan menar utskottet inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Utskottet liksom Jordbruksministern talar i detta sammanhang ett dubbelbottnat språk, minst Sagl. Herr talman! Så till frågan om licensiering av yrkesfisket och grunderna härför. Enligt utskottsbetänkandet skall detta beslut fattas nu och i enlighet med propositionens förslag. I vår motion menar vi att beslut i denna fråga bör anstå till dess 1973 års fiskevattensutredning avgivit sitt betänkande. Denna utredning har ju uppgiften att utreda frågan om lagstiftning rörande rätten att utnyttja olika typer av fiskredskap. De som skall erhålla licens enligt propositionen skall vara yrkesfiskare. Till dessa räknas de som yrkesmässigt utövat fisket under sex av årets månader och kommit upp I en inkomst av fisket på 10 000 kr.. som är gränsen för skyldighet att erlägga mervärdeskatt. Jordbruksministern säger att han till yrkesfiskare kan räkna även binäringsfiskare. Men vilka är binäringsfiskare, om de inte kommer upp till de krav som ställs för att de skall räknas till yrkesfiskare och ges möjligheter alt använda alla tillåtna fiskredskap? Kommer låginkomsttagare, som länge använt fisket som en inkomstkälla men inte kommer upp till 10 000 kr. per år, att räknas som binäringsfiskare? Vad beträffar fritidsfiskarna skall dessa, med tagens hjälp, endast komma att få använda handredskap som kastspö o. d., om jag fattat saken rätt. Mcn mellan yrkesfiskare och binäringsfiskare finns en stor grupp minniskor, som t.ex. pensionärerna utefter våra kuster. De kan tidigare ha ägnat en stor del av sitt liv åt yrkesfisket men ramlat ur sin fackliga organisation därför att de inte längre kommer upp i de 10 000 kronorna i inkomst per år. Skall dessa personer i fortsättningen inte få använda tillåtna fiskredskap så långt de nu orkar för att även i fortsättningen ägna sig åt ett arbete som under många år varit deras tivsinnehåll? Till vilken kategori skall de räknas, som då det blev sämre med fisket försökte sig på pälsdjursuppfödning och hittills fiskat foderfisken själva? Skall den norrländska kustbefolkningen få ha ute sina ryssjor och skötar. som de tidigare haft? Om dylikt talas det inte alls i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Det är dock säkerligen känt bland jordbruksutskottets ledamöter att det i detta sammanhang råder en påtaglig oro bland många människor utefter våra kuster. Utskottet motiverar sitt avstyrkande av vpk-motionens yrkande om att beslutet om licensiering av yrkesfisket skall uppskjutas med att det inte kommer att få några negativa konsekvenser för kustbefolkningen, då enligt utskottet riktlinjerna för den nya fiskeripolitiken särskilt pekar på behovet av regionalpolitiska insatser på fiskets område. Att det föreligger behov — och stora behov! —av regionalpolitiska insatser längs våra kuster är ju en sak som är klarlagd sedan länge. men vilka är dessa insatser och hur skall de genomföras? Om detta ges det inga klara besked i betänkandet. I det avseendet är f. ö. utskottsbetänkandet motsägelsefullt. AU nu besluta om licensiering för att om en tid på riksdagens bord få ett förslag om lagstiftning rörande rätten för olika människor att utnyttja olika typer av fiskredskap är enligt vår uppfattning fel väg att gå. Inom vänsterpartiet kommunisterna anser vi fortfarande att beslutet om licensiering kan vänta till dess 1973 års fiskevattensutredning har avgivit sitt betänkande. Herr talman! Jag yrkar bifall! till vpk-motionen på samtliga punkter.

Motionen om byggandet av laxtrappan har fått en mycket välvillig behandling av ett enigt utskott. Frågan är inte heller ny; en laxtrappa vid Jokkfallet har länge varit önskad av bygdens folk. Redan år 1824 föreslog Tärendö byamän att en fiskväg — laxtrappa — skulle byggas. Under 1900-talet har frågan upprepade gånger utretts och studerats. Skälen för anläggandet av en fiskväg i Jokkfallet har under årens lopp blivit allt starkare, bl.a. därför att kraftverksbyggande har medfört att de naturliga laxreproduktionsområdena i Norrlandsälvarna blivit allt mindre. Herr talman!

I och för sig bör det sålunda finnas förutsättningar för att det planerade anläggningsarbetet snabbt kan sättas i gång.” Jag har inget annat yrkande än det enhälliga utskottet. Jag vill uttrycka förhoppningen att laxtrappan i Jokkfallet snabbt blir byggd.

Herr talman! Det är här fråga om en mycket kraftig och viktig satsning för hela fiskerinäringen. Att denna kraftiga satsning gjorts har också välkomnats. Detta har visat sig på det sättet att vi fått mycket positiva reaktioner från fiskerinäringen över lag. Dei har också — vilket jag med glädje konstaterar — kunnat leda till ett fullständigt enhälligt utskottsbetänkande. Jag vill dock gärna erkänna att ingenting är så bra att det inte kan göras ändå bättre. Den omfattande satsning som nu genomförs innebär givetvis inte att alla problem är lösta för all framtid. Men alla problem löses inte för all framtid genom att man som vpk kommer med en väldig uppräkning utan att ange exakta tekniska lösningar och utan att ange budgetmedel, detta blandat med en del felaktiga slutsatser eller illvilliga tolkningar. Därför anser jag, herr talman, att det kanske inte finns anledning att gå in på de här detaljerna i herr Lorentzons anförande. Jag skall bara ta några exempel. Det är fel tillfälle, herr Lorentzon, att stå upp och kritisera departement och utskott i ett läge då man gör en ny satsning på fiskerinäringen som rör sig om ca 100 milj.kr. Det är fel att påstå att konsumtionen ständigt minskar när den totala konsumtionen är oförändrad. Det är också fel att här påstå att man inte skulle kunna få stöd till fiskodling — det kan enligt propositionen utgå. Man kan dock inte få bidrag, och det skulle enligt vår mening vara felaktigt. Bidraget skulle kanske kunna få verkningar på det yrkesmässiga fisket som inte vore önskvärda. Det handlar här om cen rad svåra och tekniska problem som skall vägas mot varandra på et vettigt sätt. och jag vill än en gång understryka att det säkert finns möjligheter att arbeta vidare med dessa. Men vpk har inte kunnat ange några klara, exakta lösningar som undanröjer de avigsidor som kan uppstå på grund av denna tekniskt mycket svåra problematik. Jag tycker vi har anledning att välkomna den här satsningen. Att licensieringen skulle kunna anstå kan man naturligtvis ha olika åsikter om. Herr Lorentzon tyckte att fiskevattensutredningen först skulle yttra sig. Men den har redan yttrat sig, herr Lorentzon. Den har bifallit vårt förslag, och det finns därför ingen anledning att vänta. Licensieringen utgör ingen begränsning för någon, den medför bara att man får en kartläggning av vilka personer som skall ha statens stöd för sin yrkesverksamma utövningåPen innebär inte någon begränsning för dem som inte är helt yrkesverksamma och som vill fortsätta att fiska. Jag har velat nämna detta som några exempel på de angrepp som herr Lorentzon gjorde och som jag anser är orättvisa. Jag tycker att han gör sig själv tilltalesman för orättvisan när han plötsligt utropar: Varför gör man just nu en sådan här satsning på fiskerinäringen? Herr Lorentzon har rätt i att denna näring inte har rönt den behandling och det intresse från samhällets sida som den är värd. Jag vill inte yttra mig om denna satsning kommer för sent eller om den — vilket är mycket möjligt - borde ha kommit tidigare. Jag vill emellertid med bestämdhet hävda att det är fel att kritisera satsningen när den kommer. Låt oss vara överens om att detta arbete kommer att fortsätta. Det är möjligt att man på sikt kan få en organisation när det gäller tillgång och efterfrågan som liknar den man har för andra livsmedel. Det är inte säkert att man skulle göra fiskerinäringen någon större tjänst genom att nu direkt förklara fisken som baslivsmedel. Det har inte heller herr Lorentzon på något sätt kunnat styrka. I stället föreslår man cen hel rad andra satsningar på näringen som skall ge den subventionering som man nu, efter lämpliga avvägningar, tycker är viktig. Det är inte helt säkert att man utan vidare kan slänga fram denna tekniskt svårhanterliga problematik och säga att man är beredd att ta den hårda prisreglering på fiskprodukter som man har på jordbruksprodukter. Men det är möjligt att det finns faktorer i de här båda sektorerna som är närbesläktade, där man kan lära av varandra. Det är också möjligt att det kan bli en fortsättning i utvecklingen av fiskenäringens roll med lösningar som liknar de man har inom jordbruksnäringen. Jag vill, herr talman, avsluta med att säga att ett helt enigt utskott kunnat välkomna den satsning som nu sker. Vi har utförligt motiverat vår ståndpunkt i betänkandet, som jag ber att få hänvisa till samtidigt som jag ber att få yrka bifall till hemställan i detsamma.

Herr talman! Vad som sades av jordbruksutskottets företrädare var i och för sig inte mycket mer än det som står i betänkandet. Att vpk kritiserar propositionen har sin grund i att där saknas redovisning av en del för fisket avgörande problem som måste lösas. De problemen tar ni inte upp vare sig i propositionen eller i betänkandet. Att satsningen har kommit hälsar vi med tillfredsställelse, och vi talar om fiskarkåren som en stor ullgång för det svenska folket. Låt mig som svar på frågan varför vi inte presenterar tekniska lösningar under dessa korta minuter bara ta upp en sak: vattenföroreningarna. Varför tas den frågan icke upp i propositionen och inte heller i utskottsbetänkandet? Den är ju ändå avgörande för en fortsatt reproduktion av fisk i Östersjön. Den frågan bör utskottets talesman besvara. Vi skulle kunna ta många exempel. Låt mig nämna Mörrums bruk, som byggdes någon gång i slutet på 1950-talet och som ligger vid Pukaviksbukten. Där fanns ett omfattande ålfiske. Vad är det i dag? Ålen har helt försvunnit. De som var fiskare där måste göra sig av med sina redskap och bli lönearbetare på Mörrums bruk. Denna cellulosafabrik har utan några som helst hinder fått förgifta hela Pukaviksbukten. Och hur är det i Hanöbukten? Där är det på väg att bli likadant. Där ligger Nymölla bruk. Vi har påtalat dessa förhållanden i vår motion, men de frågorna tar jordbruksutskottet inte upp i sitt betänkande. Listerlandets fiskareförening gick till vattendomstolen redan 1975 och krävde komisk-biologisk rening. Vattendomstolen har trots att det är över tre år sedan dessa klagomål framfördes inte gjort någonting. Vad säger fiskarna i Gävlefisks ekonomiska förening? Det står refererat i måndagens tidningar. I stort sett är nu strömmingsfisket i Bottenviken slut. Bottenhavet har under årens lopp fåt ta emot alltför mycket föroreningar, vilket gör att mikroorganismerna dör och därefter de smådjur som utgör strömmingens föda. Detta är uppgifter för jordbruksutskottet att titta på. De har varit bekanta sedan länge. Men inte ett ord nämns härom i betänkandet. Å andra sidan har vi i vår motion, liksom jag gjorde i det anförande som jag nyss höll här, påpekat dessa förhållanden och också anvisat de vägar som man bör gå för att ordna bättre förhållanden för fiskarna.

Herr talman! Det fanns nu inte särskilt mycket kvar av den hårda kritik som herr Lorentzon framförde i sitt första anförande. Jag skall då bara bemöta hans replik genom att säga att vi är helt eniga om den tillgång för landet som fiskerinäringen, fiskarbefolkningen och dess yrkeskår utgör. Vi har kvar ett problem att diskutera: vattenföroreningarna. Jag vill gärna säga till herr Lorentzon — när han får tid att lyssna —- att vi är helt eniga också om detta. Men det skulle vara en alltför vårdslös hantering av den frågan om jordbruksutskottet skulle ha ambitionen att lösa hela denna svåra problematik liksom litet vid sidan om 1 fiskeripropositionen. Det skulle kräva en bilaga på åtskilliga hundra sidor. Det kan inte vara herr Lorentzons allvar att vi skulle ha löst hela problemet med vattenförorening nationellt och internationellt. Jag är angelägen att understryka att jordbruksutskottet verkligen inte på något sätt försöker smita undan den problematiken. Om herr Lorentzon ville fortsätta den läsning som han ambitiöst började på s. 9 i utskottsbetänkandet skulle han finna att vi klart sagt ifrån att arbetet med att förbättra lagstiftning och tillsyn på detta viktiga område pågår inom miljöskyddsutredningen. Utskottet skriver: ”I likhet med jordbruksministern utgår utskottet från att också fiskets intressen tillvaratas i detta sammanhang.” Sedan fortsätter en rejäl redovisning där utskottet uttrycker sina förväntningar och sina krav. Men vi har inte löst problemen i detta sammanhang, och det har aldrig varit vår ambition, därför att det är inte möjligt. Men utskottet menar allvar med att de här problemen måste lösas. Den rad av förbud som införts genom svensk miljöskyddslagstiftning har inte alltid inneburit att våra fiskevatten har renats från de svåra gifter som sprids från övriga kuster i exempelvis Östersjöns innanhav. Det är inte någonting som man löser genom att bara litet vårdslöst peka på problemen. Vi är fullt medvetna om att dessa viktiga problem måste lösas, men vi klarar det inte isamband med den här propositionen.

Herr talman! Jordbruksutskottets talesman försöker komma undan hela problematiken genom ett ordfyrverkeri. Frågan är: Vad har ni gjort? Så står frågan. Och ni kan inte redovisa någonting. I denna viktiga proposition finns ingenting om vattenföroreningarna. Det sägs att självfallet måste fisken ha rent vatten. Det verkar ju nästan som en saga. Ni tar upp ett så allvarligt problem och säger bara med några ord att fisken självfallet måste ha rent vatten om den skall kunna reproducera sig! Men ni går helt förbi alla de valtenföroreningar som förekommer! Jag och vpk har inte krävt att problemen skall lösas i dag. Men frågan är vad som har gjorts. Einar Larsson talar om att det finns miljöskyddslagar. Men dem kryper man ju undan! Storföretagen ges dispens och får uppträda som de vill! Det är verkligheten! Ta Rönnskärsverken, som förgiftar hela Bottenviken! Jag nämnde förut vad Gävlefiskarna i ett pressmeddelande säger om detta. I betongbunkrar har man sänkt tusentals ton arsenik utanför i havet. I Pockettidningen R:s Guld och döda skogar meddelas att Sovjetunionen har erbjudit sig att lyfta upp och forsla bort dessa stora betongbunkrar, men svenskarna har svarat: Det har vi inget intresse av. Är det arseniken i dessa betongbunkrar som nu har sluppit ut? Eller är det de tusentals ton arsenik och kvicksilver som Rönnskärsverken släpper ut i Bottenhavet som gjort att det inte längre finns någon strömming i Bottenviken? Allt detta måste ju ligga inom jordbruksutskottets intressesfär! Vi har inte begärt att problemen skall lösas i dag. Men det behöver ändå påpekas hur det i verkligheten ligger till. Men det kryper man undan. De fromma önskningarna om att fisken skall ha rent vatten hjälper inte fiskarna vare sig vid Östersjön eller på den svenska kusten över huvud taget. Det räcker inte med fromma Önskningar. utan det måste krafttag till. Sedan vill jag rätta till en sak. Jag sade i mitt anförande att Mörrums Bruk ägdes av Wallenberg. Mörrums Bruk ägs av Södra Skogsägarna. Det är Nymölla som ägs av storfinansen.